Herr talman! Jag kommer i mitt anförande i huvudsak att uppehålla mig vid de frågor under elfte huvudtiteln vilka berör miljöpolitiken. Det anförs i propositionen med viss rätt att åtgärder för att hejda naturförstörelse under senare år satts in på bred front. Det konstateras vidare att situationen fortfarande är mycket besvärande. Detta gäller särskilt förorenandet av vattnet och av luften. De främsta medlen i kampen mot miljöförstörelsen är, framhåller departementschefen, en effektiv administrativ organisation, moderniserad och skärpt lagstiftning, statligt stöd för vissa miljövårdsåtgärder samt förstärkt och samordnad forskning. Allt detta är så sant som det är sagt, men fortfarande lämnar de organisatoriska förutsättningarna för att genomföra en effektiv miljöpolitik mycket övrigt att önska. Huvudansvaret på central nivå för frågor som berör den yttre miljön ligger hos jordbruksdepartementet och naturvårdsverket. Frågor som däremot sammanhänger med den inre miljöns utformning handläggs i en rad andra departement, styrelser och samhällsorgan. I den allmänna debatten har framförts tanken på att inrätta ett miljövårdsdepartement, där alla frågor som påverkar och berör miljöns innehåll och utformning kunde samlas. Detta kan låta bestickande, men jag tror att det är en orimlig tanke. Miljöpolitiken har en sådan innebörd och omfattning att det inte skulle vara möjligt att genomföra en strikt gränsdragning mot en del andra departements verksamhetsområden. Därmed är inte sagt att det för närvarande är bra ordnat. En större koncentration av dessa frågor till några få departement och till i förhållande till den centrala administrationen underställda styrelser och institutioner är enligt min mening både önskvärd och möjlig. Då det gäller ett effektivt utnyttjande av våra naturresurser och marktillgångar måste målsättningen för samhället vara att driva en politik som möjliggör en så rationell och ekonomisk hushållning med dessa tillgångar som möjligt. Ansvaret för en sådan politik måste ligga i statens händer och genomförandet ske i nära samarbete och kontakt med regionala och lokala myndigheter. "Beträffande hushållningen med våra naturresurser och marktillgångar finner jag det naturligt att frågor som sammanhänger härmed även i fortsättningen handläggs av jordbruksdepartementet. Utnyttjandet av marken är en fråga om avvägning mellan olika samhällsintressen. Härvid måste hänsyn tas inte bara till de behov som för tillfället föreligger, utan bedömningen måste ske även med tanke på framtida behov. Det erfordras med andra ord en långsiktig planering. Markens utnyttjande för uthålliga produktiva uppgifter, såsom för jordbruksoch skogsbruksändamål, måste tillmätas största möjliga betydelse i all planeringsverksamhet. Hur vi än utnyttjar modern teknik och hur långt vi än driver industrialiseringen av vårt näringsliv får vi inte glömma bort att människan är en biologisk varelse, som för sin existens är beroende av vad marken kan producera. Vi bör inte ha och inte heller försöka av egoistiska skäl skaffa oss något privilegium på att i en svältande värld misshushålla med naturresurser och marktillgångar. Sedan må herrar företagsekonomer driva sina lönsamhetsteorier hur långt de behagar — mig övertygar de inte om att lönsamheten är det allena saliggörande med tanke på samhällsutvecklingen. Jag har sagt det förut och jag upprepar det nu: Vi måste föra en sådan markhushållningspolitik att vi i alla situationer och under alla förhållanden kan garantera vårt folk en rimlig livsmedelsförsörjning. Sådana katastrofer kan tänkas inträffa i framtiden, att nationer som ensidigt satsat alla sina resurser på att utveckla sina övriga näringsgrenar men försummat sitt jordbruk och sin egen livsmedelsförsörjning helt plötsligt måste konstatera att det inte finns livsmedel att köpa, hur mycket pengar man än förfogar över. Det är mot denna bakgrund som jag menar att det är så viktigt att hushållningen med våra marktillgångar görs till en central fråga i all framtidsplanering. Man kan väl utan överdrift våga påstå att vi på riksnivå nu är relativt väl rustade administrativt genom tillkomsten av statens naturvårdsverk och statens planverk. Även på regional nivå pågår ju en successiv utbyggnad inom länsstyrelserna av de organ som har ansvar för miljöfrågorna. Men det hjälper inte hur administrativt väl rustade vi är på riksnivå och på regional nivå om det brister på det lokala planet. Det är dock ute i kommunerna som den nya miljöpolitiken praktiskt skall utformas och genomföras. I en partimotion från centern har vi angivit hur vi menar att ansvarsfördelningen mellan olika nämnder bör ske när det gäller miljövården. Efter utskottsbehandlingen av motionen torde det bli anledning att återkomma med ytterligare synpunkter på denna viktiga fråga. Jag vill nu bara i korthet nämna att vi anser att redan befintliga nämnder i första hand bör utnyttjas, innan nya kommunala organ skapas. Det gäller då främst byggnadsnämnden och hälsovårdsnämnden, som bör ges ökade befogenheter och vidgade arbetsuppgifter på miljöpolitikens område. Det yttersta ansvaret då det gäller att se till att miljöfrågorna aktualiseras och bevakas på ett effektivare sätt än vad som hittills varit fallet på de flesta håll i landet måste dock åvila kommunalnämnden. Sedan kan det helt säkert visa sig lämpligt att inrätta särskilda miljövårdsorgan för att engagera jen lokala opinionen och tjänstgöra som debattforum för kommunernas invånare i plan-, miljöoch naturvårdsfrågor, men detta bör väl då närmast vara en kommunens egen angelägenbcet. Så några ord om lagstiftningen i anslutning till miljöpolitiken. En modern lagstiftning, som så nära som möjligt ansluter sig till samhällsutvecklingens krav, är ett nödvändigt instrument för att samhället skall kunna, när inget annat hjälper, tvinga fram nödvändiga åtgärder för att förhindra en fortsatt naturförstörelse och förbättra miljön. 1964 års naturvårdslag och förslag till ny inmmissionslagstiftning är och kan bli viktiga och värdefulla hjälpmedel härför. Innan de nyligen tillsatta utredningarna för översyn av dels byggnadslagstiftningen och dels vattenlagstiftningen hinner prestera några mer påtagliga resultat av sitt arbete kommer helt säkert mycken värdefull tid att gå förlorad. Särskilt vore det angeläget om vattenlagsutredningen så snabbt som möjligt kunde presentera ett delförslag om hur utredningen tänker sig att ansvarsfördelningen i fråga om skötseln och underhållet av våra vattendrag och sjöar skall ske i framtiden. Nu gällande regler innebär, att ansvaret för vattendragets underhåll helt åvilar ägare till mark, som vinner torrläggningsbåtnad därav. Genom att numera vattendragen i huvudsak är av betydelse som recipienter för spillvattensutsläpp, som underlag för vattenförsörjning, såsom <rekreationsobjekt och över huvud taget ur allmän naturvårdssynpunkt, så framstår gällande regler som helt otidsenliga. Det kan rent av ifrågasättas om inte det primära ansvaret för underhåll och skötsel av vissa vattendrag borde övertas av det allmänna. Genom ändringen i gällande lagstiftning måste organisatoriska förutsättningar skapas för den allt nödvändigare skötseln och vården av vattendragen. Ansvarsoch kostnadsfördelningen mellan berörda parter måste utredas och förslag om hur denna fråga skall lösas måste snarast möjligt klaras ut och göras till föremål för lagstiftning. Den kraftiga satsning på avloppsrening och till vattenoch luftvårdande åtgärder dels genom bidragen till kommunerna för ny-, tilleller ombyggnad av avloppsreningsverk, dels genom de föreslagna nya bidragen till i huvudsak äldre industrianläggningar måste hälsas med tillfredsställelse. I den allmänna debatten har man på en del håll anfört betänkligheter mot att industrin skall kunna få direkta bidrag för att vidta reningsåtgärder för att kunna begränsa eller förhindra fortsatt vattenoch luftförorening. Man anser, att industrins utgifter härför skall betraktas som en del av produktionskostnaden. Men denna uppfattning är en följd av den omvärdering av själva standardbegreppet som skett den allra senaste tiden. När de gamla industrierna byggdes, ställdes inga krav på att luftoch vattenföroreningar skulle förebyggas. Det fanns helt enkelt inga poster upptagna i kostnadskalkylen för sådana åtgärder. Härigenom minskades givetvis investeringsoch driftkostnaderna, på kort sikt åtminstone, och den ekonomiska fördelen härav drog inte bara industrin utan också samhället i övrigt. Därför menar jag, att det kan vara rimligt att industrin och samhället också solidariskt bär kostnaderna för de försummelser som begåtts i det förflutna. Vid byggandet av nya industrier kan inte detta resonemang få gälla. Då måste enligt min uppfattning miljövårdande åtgärder räknas som en del av produktionskostnaderna. Till slut också några ord om miljövårdsforskningen. Den forskningsnämnd som inrättas av naturvårdsverket har viktiga och angelägna arbetsuppgifter framför sig. Det är alldeles uppenbart att det föreligger ett mycket stort behov av samordning av olika forskningsuppgifter och en klart angiven målinriktning för naturvårdsforskningen inom det område naturvårdsverket har att bevaka. Detta är nödvändigt om allmänhetens förtroende för forskningen och forskarna skall kunna uppehållas. Vidare är det nödvändigt att de politiska beslut som fattas bygger på så säkra forskningsresultat som möjligt. Det är obestridligt att för närvarande stor förvirring råder på detta utomordentligt viktiga område. För min del tror jag att det angelägnaste just nu är att kartlägga den forskning som pågår både i vårt land och i utlandet och att sammanställa de forskningsresultat som redan är tillgängliga och i övrigt så långt som möjligt samordna de arbetsinsatser forskarna gör på skilda håll i vårt land. Jag tror att detta just för tillfället är viktigare än att höja forskningsanslagen inom denna sektor. Man borde nog också se till att unga meriterade forskare på miljöområdet får den trygghet i sina anställningsförhållanden, den assistenthjälp och den tekniska utrustning som behövs för att deras fulla kapacitet skall kunna utnyttjas. Det kan annars föreligga risk för att forskningsanslagen splittras upp på alltför många händer med ett dåligt totalt resultat som följd. Herr talman! Det är inte utan en viss tillfredsställelse jag tror mig kunna konstatera att nödvändigheten av en helhetssyn på miljövårdsfrågorna, som vi i centerpartiet under en följd av år efterlyst i motioner och riksdagsdebatter, nu tycks vara allmänt accepterad. Det gäller nu att i praktisk handling så effektivt som möjligt utnyttja tillgängliga resurser för att åstadkomma en allt bättre levnadsmiljö för hela vårt folk.

Herr talman! För tre år sedan hade jag tillfälle att som ordförande för en konferens hålla ett anförande från första kammarens talarstol — antagligen både första och sista erfarenheten av något sådant för mitt vidkommande. Det var Svenska ekumeniska nämnden som hade anordnat en egen riksdag kring aktuella sociala frågor, och det gemensamma temat var »Att vara miljö». Man tog upp miljöfrågorna inte bara som spörsmål om de yttre livsförutsättningarna i form av samhällsplanering och kamp mot förstöringen av vatten, luft och jord, utan också som frågor om den personliga omsorgen, om behovet av s.k. jourhavande medmänniskor i det moderna tätortssamhället, där rotlöshet och ensamhet så lätt tar struptag på många människor. Hur kan socialvården möta behovet av personlig omsorg? Vad är god bostadsmiljö? Bygger vi bara lägenheter eller bygger vi hem? Är vår tekniska miljö, t.ex. på arbetsplatserna, nevrosskapande? Hur ter sig i så fall uppgiften att skapa en läkande miljö? Miljö är inte bara alla rent yttre betingelser för vårt liv, miljö är också det som männskor är för varandra, helt enkelt allt det som skapar gemenskap och personlig solidaritet mellan människor. Det finns de som menar att allt detta kan skapas fram genom t.ex. en hundraprocentig tillämpning av ett visst politiskt system eller program eller en viss, starkt dogmatiskt präglad livsåskådning, som man med politiska medel söker tvinga medborgarna att omfatta. Man täcker kanske ganska väl vad som är politik, om man säger att dess funktion är att skapa förutsättningar för miljö, ifall detta begrepp användes i vidsträckt mening. Gränsen för politikens aktionsmöjligheter går alltså vid påverkan på de yttre mänskliga levnadsvillkoren. Alla exempel vi känner från historien visar att hård styrning av samhällsutvecklingen eller indoktrinering av medborgarna i varje fall på längre sikt är dömd att misslyckas.

Det var dock en tämligen opreciserad, allmän opposition man under dessa år samlade upp mot det etablerade samhället med dess kollektivism, stelhet och likgiltighet för den enskilde, för det mesta med prefixet »vänster» i rubrikerna: nya vänstern, vänsterradikalismen, vänsterpartiet. Det märkliga med denna proteströrelse eller oppositon var och är att den har till föremål ett samhälle med en uttalat socialistisk grundtendens eller attityd med flera decennier som inkörningstid. Så kom Tjeckoslovakienkrisen och med denna ett slags ganska hastigt insättande upplösning bland många bärare av mer eller mindre odemokratiska vänsterattityder — vissa med t.o.m. uttalade sympatier gentemot kommunistiska diktaturregimer. Men upplösningen av det som en gång såg ut att forma sig till en ny politisk kraft på yttersta vänsterkanten i uppror mot det existerande samhället har naturligtvis en djupare psykologisk och ideologisk bakgrund. Upprorsrörelser av detta slag har en alltför dogmatisk och därmed frihetsfientlig slagsida för att egentligen kunna överleva. Den ursprungliga och drivande idén förlorar lätt sin inre sprängkraft genom rörelsens institutionalisering och därmed idéns hårdexploatering. Detta är för övrigt en fara för alla politiska system och åskådningar, som grundar sig på hårt fixerade dogmer. Karl Vennberg i Aftonbladet började den 26 december förra året den artikelserie som sedan har blivit en entonig sorgesång över den extrema vänsterrörelsens sammanbrott. Förklaringen till upplösningen ligger i rörelsens tendens till absolutifiering, dogmatism och ovilja att lyssna på vad andra kan ha att säga, avskärmningen av synsätt och livsuppfattning inom ett hårt tillskuret mönster, som det irrationella livet självt inte kan uthärda. Om den egna stränga övertygelsen upphöjes till alltings politiska mål och grund, kommer sekteristiska och mot varandra stridande renhetsivrare lätt att uppstå inom de extremistiska grupper det här gäller. Det är därför som senare tids vänsterströmningar utan klara demokratiska bekännelser i sådan grad har blivit, som någon sagt, självsplittrande och drabbats av inre upplösning. Människor är nu en gång olika, och detta kräver hänsyn till medmänniskan och vida ramar för att ge henne rimlig individuell rörelsefrihet. Gäller nu protesten krav på strukturförändringar för att skapa ökad jämlikhet, kan sådana krav klart bejakas liksom alla andra krav på ändring av förhållanden som ter sig livsfientliga eller livshämmande. Inskränkningar i den personliga friheten är nödvändiga genom ökad inkomstutjämning för att därmed manifestera den angelägna solidariteten gentemot den svage — han må leva här eller i ett u-land. Miljöförstöringen av luft, vatten och jord, tillgången till narkotika, de ökade förutsättningarna för olyckor på grund av den växande trafiken etc. representerar livsoch hälsorisker, som också kräver begränsningar av människornas frihet. Detsamma gäller den globalt sett ojämna fördelningen av både födoämnen och kunskaper, även de mest elementära. Svält och analfabetism är tilllika med miljöförstöring inte bara de verkligt stora hindren för en gynnsam världsutveckling utan också det direkta hotet mot hela vår världs existens. Alltjämt är det en tredjedel av jordens befolkning som inte kan läsa och skriva, och det antalet ökar kraftigt — med 25 miljoner människor per år. U-hjälpsfrågans verkligt komplicerade natur ställs genom dessa siffror i blixtbelysning. Men liberalismen står ju för friheten! Den har dock aldrig från vårt håll drivits som ett frihetsideal in absurdum. Det har varit fråga om en frihet under ansvar, ett ansvar som vi tror att den upplysta och väl informerade människan i betydande grad — i samverkan med och under hänsyn till andra — verkligen förmår och är mogen att bära. I den förut åberopade artikeln av Karl Vennberg är det både rörande och hoppfullt att konstatera författarens sorg över att det inte finns vad han kallar en vänstersocialdemokrati, som är »beredd att ta vardagligt ansvar, att medverka i demokratiska kompromisser». Bernt Jonsson har i Aftonbladet skrivit ungefär lika resignerat om svårigheten att få kristna studenter att riktigt identifiera sig med en vänster med socialistisk inriktning. Det är just en av den extrema vänsterströmningens stora svagheter, som nu gått upp för allt flera, att man inte ger klart besked om sin inställning till och tar sitt ansvar för demokrati eller rättare sagt dess funktionssätt. Viljan att göra demokratiska kompromisser saknas. Man har visserligen sagt att det man inte kan godkänna är endast den formella demokratin. Avståndet mellan beslutande och dem som berörs av besluten är i en sådan beklagligt nog ofta mycket stort. Demokratin når inte alltid ut till gräsrötterna i samhället utan rör sig bland de s.k. höjderna, de etablerade, och är därmed inte en verkligt fungerande demokrati. Det skall medges. Detta gäller i många fackföreningar, inom olika sektorer av samhällsverksamheten, såsom vid universiteten och i skolorna 0. s. v. Men när det kommer till frågan om ett alternativt samhällssystem är man märkvärdigt litet konstruktiv. Man talar litet löst t.ex. om den direkta demokratin som en möjlighet utan att göra riktigt klart för sig hur en sådan egent ligen skall kunna fungera i präktiken. Ofta har man inte något alternativ alls, utan man är bara kritiskt inställd i största allmänhet mot de demokratiska Från vår sida har vi ständigt återkommit med praktiska förslag — och gör detta även i år — ägnade att för bättra, vidga och fördjupa demokratin. Jag skall ge några exempel på det. Demokratin måste förverkligas under ett bestämt förtecken, nämligen ordningens förtecken. Annars är det inte möjligt att genomföra någon demokrati. Vi menar att ingen demokrati råder, om inte den som bryter lag och ordning — d. v. s. sätter sig över demokratins i demokratisk ordning tillkomna spelregler — effektivt stoppas i sin verksamhet på det sätt som kan befinnas humant och lämpligt i varje särskilt fall. Därför har rättstrygghetens problem ständigt intresserat oss. Och kravet på rättstrygghet gäller både den av brott drabbade och den som är lagöverträdare. Den kraftigt växande brottsligheten och det ökande missbruket av gifter av olika slag tyder på att det finns mycket betydande brister i vårt samhälle och att demokratin inte fungerar så, att människorna allmänt finner sig till rätta och känner tillfredsställelse där. Vad gäller brottsligheten kommer såväl polisens som de övriga rättsvårdande organens verksamhet in i bilden. I fråga om polisens verksamhet bör man kunna ställa ungefär följande minimikrav: 1) Polisen bör få sådana personalresurser, att både dess preventiva uppgifter och medborgarnas känsla och behov av trygghet på gatan påtagligt uppleves och på rimligt sätt tillgodoses. Så är det inte nu, i varje fall inte i storstäderna. 2) Polisens personalresurser bör vara sådana, att uppklaringsprocenten vid brott höjs väsentligt. Vi har som bekant länge haft en låg uppklaringsprocent. 3) Personalresurserna inom polisväsendet bör vara sådana, att brottsutredningarna snabbt kan slutföras och lagföringen ske utan den långa omgång som nu ofta förekommer; vissa åtgärder som på senare tid vidtagits i denna riktning är lovvärda men avser endast mindre allvarliga brott.

5) De i samband med polisens förstatligande nedrustade polisnämnderna bör ges nytt liv såsom värdefulla medborgerliga kontaktbryggor mellan polisen och allmänheten. Rikspolisstyrelsens slutförda genomgång av erfarenheterna av de nedbantade polisnämnderna bör snarast leda till förslag till riksdagen härom. Detta är enligt min mening rimliga krav på polissidan. Därtill kommer att man måste avhjälpa vissa ytterligare och svåra brister medan den för brott misstänkte, t.ex. den häktade, väntar på dom eller den dömde avtjänar straff.

I övrigt ber jag att få hänvisa till vad fru Eriksson i Stockholm sade i sitt anförande tidigare i dag angående de stora behov som föreligger inom kriminalvården. Liknande synpunkter har framförts från vårt håll när det gäller narkomaner och alkoholskadade, som ju ofta begår brott och därför måste beredas en långt bättre specialvård än den som nu står till buds. Narkotikabrottsligheten ökar ju kraftigt och oavbrutet. Jag vill särskilt trycka på den möjlighet till demokratisk förankring och insyn som polisnämndernas utbyggnad och ökade uppgifter skulle innebära, en möjlighet till bättre och avspänd kontakt mellan polis och allmänhet. Vi har länge ansett att narkotikaproblemen bör läggas under parlamentarisk beredning, och vi har framlagt en partimotion med detta yrkande som delförslag i år. Bl.a. bör man snabbt försöka att bättre komma till rätta med frågan om vilket primärkommunalt organ som har att hålla i och ta det demokratiska ansvaret för narkomanvården, t.ex. eftervården. Av mycket stor vikt är tydligen också, bland mycket annat på narkotikafrågans område, att få en lagstiftning som hindrar fri försäljning av de råämnen eller substanser som ingår i amfetaminpreparaten. Sedan kännedomen om hur lätt dessa preparat kan tillverkas blivit ganska stor bland allmänheten har kampen mot den olaga amfetaminförsäljningen delvis ändrat karaktär och försvårats. Utan lagändring på denna punkt kan den inte bli effektiv. Själv har jag i en motion tagit upp frågan om utredning av hur man skulle kunna konstruera organ för en kommunalt och alltså demokratiskt förankrad naturoch miljövård, som ju inte rimligen kan föras ut till dem det närmast berör, nämligen folket självt, och få dess stöd enbart genom naturvårdsverket och länsstyrelsernas verksamhet. Herr Grebäck var inne på dessa frågor. Jag har för min del bara begärt en utredning om detta. Jag kan tillägga att Järfälla kommun kan tillhandahålla en modell till en fullständig organisatorisk lösning av den primärkommunala bevakningen av naturoch miljövårdsfrågorna. Jag skall inte närmare utveckla hur det organet är konstruerat. Jag ber att få hänvisa till min motion nr 26 i denna kammare. Ett annat exempel på våra demokratiseringssträvanden är motionerna om inrättande av stadsdelsråd eller kommundelsråd, en fråga som på ett naturligt sätt aktualiserats genom kommunsammanslagningarna. Vi begär utredning om sådana råds tillsättande, deras funktion som opinionsorgan och kontaktvägar mellan en stadsdel eller en kommundel å ena sidan och den centrala förvaltningen i kommunen å den andra i syfte att öka folkets medinflytande i beslutsprocessen. Företagsdemokrati har vi också aktualiserat, bl.a. genom krav på effektivisering av företagsnämnderna. I år pekar vi också i partimotioner på önskvärdheten av att pröva hur man skall kunna skapa former för medinflytande och bättre kontakt mellan institutionsvårdade och deras vårdare inom olika vårdområden. Vi menar att demokratiskt valda organ, som ger tillfälle till meningsutbyte och uttryck för pluralism i samhällsfrågor och andra mänskliga frågor av allmänt intresse, under ordnade former, garanterad åsiktsfrihet och tolerans, är den bästa förutsättningen för fruktbara kompromisser och rimligt hänsynstagande till olika grupper och intressen. Det levande meningsutbytet och debatten är en av liberalismens viktigaste arbetsformer. Dogmatism och stela doktriner i samhällsarbete av vad slag det vara må medför i stället likgiltighet för den enskilde och innebär därmed ett hinder för demokratins förverkligande och utveckling. Demokrati är väl egent ligen och djupast sett inte ett samhällssystem utan en mentalitet, en inställning, med grund i människovärdet såsom ett respekterat ideal. Vakthållningen kring detta ideal från vårt håll, som vi självfallet skall fortsätta, förklarar existensen av den s.k. folkrörelseliberalismen. Det finns väl, herr talman, sådana som frestats att söka få ut partipolitiska vinster av parollerna från världskyrkomötet i Uppsala om social rättfärdighet och respekt för människovärdet, exempelvis och främst i form av solidaritet mot u-länderna. De sökte sig åt den radikalsocialistiska vänstern i det politiska åsiktsfältet men tycks nu ha drabbats av en ganska allmän besvikelse på grund av den brist på tolerans de mötte på den kanten. Många radikala med ökande demokratisk insikt och växande politisk mognad orienterar sig naturligt nog nu mer och mer åt mitten. Det var emellertid inte ett partipolitiskt budskap som framfördes i Uppsala utan en universellt giltig kristen appell till kyrkorna och till en hel värld om en utomvärldslig verklighet och makt. Detta möte gav en stark och uppfordrande inspiration till kärlekens och rättfärdighetens gärningar, distribuerade ett ansvarskänslans salt till hälsa för en värld, som löper fara att inte nå sin bestämmelse utan gå sin undergång till mötes. Man sökte alltså att koppla in utomvärldsliga och starka krafter, som kan ge sådana ideal liv och genomslagsförmåga för att så prägla världens utveckling, och detta inte genom att utfärda partipolitiska program utan genom kravet på en starkt fördjupad ansvarskänsla. När man ibland i vår tid talar om att det råder pluralism på livsåskådningsområdet är detta dess bättre en överdrift eller i varje fall en fråga om vad man egentligen lägger in i uttrycket pluralism. Vissa grundvärden är dock alltfort gemensamma och nästan självklara för människor av de mest skilda inställningar i politiskt och andra avseenden. Men att det måste bli mer av dessa värden än bara ord och deklarationer, det kan vi vara överens om. Jag tänker på sådana ideal som sanning, respekt för andras egendom och andras liv och hela raden av ideal som är upptagna i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Ideal och moral pressar man dock inte på folk utifrån; det är sådant som växer inifrån. Samhället borde därför nu långt bättre än som skett ta till vara den moraliska väckelse vi trots allt kan iaktta i form av äkta engagemang och solidaritet bland stora ungdomsgrupper gentemot olika kategorier missgynnade såväl här hemma som i u-länderna. Vi behöver därför se till att ekonomiskt stöd efter generösa principer och på andra vägar lämnas alla folkliga rörelser och humana strävanden, som hyllar människokärlekens och människovärdets höga ideal. Människor som tidigt lärt sig att ta ansvar i aktiv och human samexistens, den ene till den andre, skapar den levande demokratin och ger både denna livsform kraft att överleva och medborgarna, som lever inom denna livsform, innehåll och mening åt tillvaron.

Herr talman! Jag skulle självfallet inte under normala förhållanden ha tagit till orda i denna remissdebatt, men så många talare har varit inne på de ämnen som jag kommer att få syssla med, att det kanske skulle ha betraktats som en oartighet, om jag inte hade gått upp för att säga ett par ord i anledning av det som har sagts i jordbruksfrågan och om miljövården. Jag vet ju av lång erfarenhet att kammarens ledamöter inte älskar dem som utökar talarlistan, och därför har jag noga övervägt detta steg. I valet mellan att vara oartig mot kammaren som helhet och att vara oartig mot dem som har talat har jag alltså valt att vara artig mot dem som har talat. Ett par saker i det anförande som herr Hansson i Skegrie höll i går gjorde att jag definitivt bestämde mig för att besvära kammaren. Jag tänker då inte på de vänliga ord han riktade till mig — de skall inte föranleda mer än ett hjärtligt tack. Det fanns emellertid ett avsnitt i hans anförande beträffande livsmedelsberedskapen som inte bör få stå oemotsagt. Om jag inte hade sagt någonting om det, kunde tystnaden ha uppfattats så, att jag hade instämt i den beskrivning av läget som herr Hansson i Skegrie gav. Som alla kommer ihåg målade han i utomordentligt dystra färger våra möjligheter till självförsörjning på livsmedelsområdet. Nu har jag inte tänkt ta upp någon debatt i beredskapsfrågan, eftersom vi i vår kommer att få en proposition som är utarbetad på grundval av den utredning av jordbruksnämnden som herr Hansson nämnde i går. Nej, min avsikt är bara att göra ett kort tillrättaläggande av det herr Hansson beskrev och alltså ge en något mer nyanserad bild av den verklighet vi lever i. Då vill jag påminna herr Hansson i Skegrie om att vi det senaste året i fråga om vegetabilier hade en självförsörjningsgrad av betydligt över 100 procent, medan vi i början av 1969-talet var självförsörjande till något mer än 80 procent. Man bör då observera, att åkerarealen under denna tid har minskat med bortåt en halv miljon hektar. Det finns, herr talman, inget område där det finns så pedagogiska läroböcker som just inom jordbruksområdet, så det är mycket lätt att tillgodogöra sig dessa uppgifter. Det kan vara nyttigt att påminna om dessa siffror, när det nu talas om att man skall dra 1 miljon hektar åkermark ur produktionen. Naturligtvis låter en så stor siffra skrämmande för lekmannen, men det är alltså inte så allvarligt. Det är klart att herr Hansson i Skeg rie kommer att säga att vi har haft så fina skördar de senaste åren, och det är riktigt. Med produktiviteten har också ökat. Jag har möjlighet att läsa upp siffror från långt tillbaka i tiden, som ger en helt annan bild av det faktiska läget än den som herr Hansson i Skegrie visade oss. Jag är beredd att lämna de siffrorna om någon önskar det. Vidare gjorde herr Hansson en jämförelse mellan den norska och den svenska jordbrukspolitiken. Han nämnde att i Norge minskar man minsann inte åkerarealen, utan tvärtom utökar man där nyodlingen. Det vill jag inte bestrida, men herr Hansson glömde att berätta för kammarens ledamöter en mycket viktig sak, nämligen den enorma skillnaden mellan den norska och den svenska åkerarealen. Medan vi i Sverige håller på att diskutera hur vi skall komma ned till en 80-procentig självförsörjningsgrad, är läget i Norge att man strävar och stretar upp emot en 40-procentig självförsörjningsgrad. Läget är alltså ett helt annat där. Jag skulle kunna nöja mig med vad jag nu har sagt, herr talman. Det var nämligen min avsikt att tala om för kammarens ledamöter att beredskapsläget ingalunda är så bekymmersamt som herr Hansson i Skegrie ville göra gällande. Emellertid vill jag också säga några ord om miljövården. Det är mycket glädjande att vi har fått en så intensiv debatt om miljövårdsfrågorna. Herr Grebäck tog upp frågan i sitt anförande, och herr Lothigius gjorde det också. Man får ju ett intryck av att vi befinner oss på fullständigt jungfrulig mark på detta område som om ingenting hade skett. Jag ser till min stora glädje att en av våra förutvarande jordbruksministrar, landshövdingen i Malmö herr Netzén, har kommit in i kammaren. Det finns anledning att erinra om hans insatser på detta mycket viktiga område. Herr Lothigius efterlyste en debatt i miljövårdsfrågorna, och en sådan de batt skall han få, när vi så småningom skall diskutera förslaget om miljöskyddslag, som kommer att föreläggas riksdagen och som är under behandling i lagrådet. Han efterlyste också initiativ i fråga om Östersjön; man skulle ha en konferens mellan staterna kring Östersjön för att komma till rätta med miljövårdsproblem där. Men även på den punkten har regeringen tagit initiativ. Naturvårdsverket har, herr Lothigius, fått i uppdrag att sätta i gång ytterligare forskning beträffande föroreningarna i Östersjön. Avsikten är att man i ett senare skede, när vi har bättre underlag, skall aktualisera frågan och försöka få till stånd ett samarbete mellan östersjöstaterna för att komma till rätta med detta utomordentligt betydelsefulla problem. Vi har alltså redan observerat det, och alla tänkbara utredningar är igångsatta. Jag sade, herr talman, att det är utomordentligt glädjande med debatten i miljövårdsfrågorna. Som jag sade får man intryck av att det inte skett någonting på detta område, men tvärtom har reformverksamheten på ytterst få områden varit så intensiv. För mig är det angeläget att framhålla detta när jag för första gången tar till orda i egenskap av jordbruksminister. Jag vill härmed understryka att jag får fullfölja ett verk som startats av Gösta Netzén och Eric Holmqvist.

Jag vill också erinra herr Grebäck om att vi faktiskt inte varit sysslolösa i de internationella organisationerna då det gällt att försöka få till stånd en debatt om miljövården i syfte att genomföra internationella åtgärder. Nationella aktioner är inte på långa vägar till fyllest. Vi har tagit initiativ i Nordiska rådet, Europarådet och OECD för att skapa en opinion för insatser på miljövårdsområdet. Dessutom har vi i Förenta Nationernas generalförsamling fått igenom en mycket betydelsefull resolution om en miljövårdskonferens 1972. Herr talman! Vi får tillfälle att återkomma många gånger till dessa frågor, men jag har ansett mig böra framhålla att det är fel när det görs gällande att ingenting har ägt rum på detta område. Tvärtom har det varit en ytterst intensiv reformperiod, och det är regeringens avsikt att fortsätta reformpolitiken på miljövårdens område.

Herr talman! Jag noterar tacksamt att vi får en proposition i vår om beredskapssituationen och vad som behöver göras. Både jordbruksministern och jag är nog medvetna om att det rör sig om en så pass känslig sak att man inte kan säga vad som helst och är förhindrad att närmare motivera sina påståenden. Vad jag närmast ville ha sagt var inte att det är bekymmersamt utan att det kan bli allvarsamt om vi inte observerar det nuvarande skeendet i samhället. Det är riktigt att försörjningsnivån svänger och att den kan ligga högre än 80 procent även om vi siktar på detta procenttal. Men det kan också bli en väsentligt lägre siffra. För bara några år sedan gav ett skördeår 78 procents försörjning medan försörjningsnivån ett annat år var uppe i 105 procent.

Utan att närmare gå in på motiveringar vill jag fråga: Hur har vi det t.ex. med beredskapen när det gäller drivmedel? Har vi en försörjning som snabbt tillåter oss byta från olja till gengas? Hur är det med lagringen av livsmedel? Ligger lagerlokalerna där de borde ligga? Hur är det med förädlingsindustrierna? Ligger de där de borde ligga? Och hur är det med evakueringsmöjligheterna för Malmö stad, Lund, Trelleborg och hela den befolkningsrika södra delen av landet? Det är de aspekterna plus den som jag tidigare nämnde, alltså exploateringen av den odlingsbara marken, som kan inge bekymmer. Det var sådana varningar som jag ansåg mig böra uttala i går. Jag är övertygad om att även herr statsrådet kommer att observera dessa saker. Tyvärr kan vi som jag sade inte säga ut vårt hjärtas mening alldeles klart.

Herr talman! Jordbruksministern sade att han hade fått det intrycket, att vi som yttrat oss i miljödebatten menar att det inte har uträttats så särskilt mycket på miljövårdsområdet. Det är ett missförstånd. Jag använde tiden huvudsakligen till att redogöra för vad som gjorts och kostade till och med på mig att säga att en del av det som åtgjorts var bra. Men det är angeläget att jordbruksministern inte slår sig till ro och tycker att nu har vi satt i gång hela denna apparat, och nu behöver det inte uträttas så mycket mera. Jag anser att vi ännu bara står i början på vad som måste göras på miljövårdens område. Vi har ordnat upp den centrala administrationen med naturvårdsverket och planverket o. s. v., och vi bygger ut de sektioner i länsstyrelserna som är av betydelse för miljövården. Det är bra. Men sedan gäller det också att följa upp verksamheten ute i kommunerna, och där menar jag att det för närvarande brister i instruktionen för de organ vi har. Vi måste aktivera kommunalmännen Överallt i vårt land och ta kraftigare tag. Vi har inte heller den moderna lagstiftning på miljövårdens område som behövs för att komma till rätta med problemen. Detta gäller speciellt vattenvårdsområdet. Det har tillsatts utredningar för att se över både gällande vattenlagstiftning och byggnadslagstiftning, och direktiven till de utredningarna är utmärkta. Jag har ingenting att invända mot dem. Men det kommer att ta lång tid innan resultat av utredningarnas arbete presenteras, och tiden rider fort. Därför är det angeläget att jordbruksministern intresserar sig för dessa frågor och driver på så mycket han kan. Givetvis skall också vi här i riksdagen hjälpa till så mycket vi kan med uppslag och goda idéer. Det finns mycket att uträtta på miljövårdens område. Jordbruksministern har kanske ännu inte haft tillfälle att sätta sig in i vad som har gjorts och vad som behöver göras i framtiden. Det förstår jag i så fall. Men jag kan försäkra att det är mycket kvar att göra.
Herr talman! Det är tacknämligt att vår nye jordbruksminister har tagit upp den kastade handsken och så snabbt gått upp i en debatt om miljövårdsfrågorna. Jag har från denna talarstol sagt att det är fruktlöst att diskutera vem som orsakat miljöförstöringen, att det är meningslöst att ge den ene eller den andre en råsop. I stället bör vi försöka att föra en konstruktiv diskussion för att rätta till missförhållandena. Jag förstår att jordbruksministern gärna talar om vad regeringen har gjort på detta område, men vi skall komma ihåg att vi har haft en tid då varken regeringen eller politikerna brydde sig om vad forskare och vetenskapsmän sade då de för många år sedan tog upp miljövårdsfrågorna. Vi har i riksdagen tidigare haft många tillfällen att ta upp situationen beträffande vår vattenkraft, våra nationalparker o.s. v. Naturvårdsforskarna har då alltid kommit på efterhand, och andra intressen har tillåtits göra sig mest gällande. Nu är förhållandet annorlunda, och forskningen har fått bättre gehör för de synpunkter den anser böra utgöra underlag för regeringens och riksdagens bedömningar. När det gäller Östersjön brådskar det faktiskt. Det är naturligtvis mycket tacknämligt att få höra att departementet gett naturvårdsverket i uppdrag att undersöka förhållandena i Östersjön, men undersökningen får inte dra ut för länge på tiden. Vi vet vad det är för fel på Östersjön. Vi känner till att vi skräpar ner dess vatten i alltför hög grad. Vi vet också att det finns andra länder omkring Östersjön, som är beredda att tillsammans med Sverige ta upp dessa frågor. Denna handske tycker jag att vi skall ta upp. Det är vi som har huvudansvaret för utvecklingen beträffande Östersjöns vatten och då bör vi också ta initiativet till en konferens om dessa spörsmål så snart som möjligt. Jag hoppas att det kommer att ske senast under naturvårdsåret 1970.
Herr talman! Jag skall inte göra detta meningsutbyte till någon träta, eftersom herr Grebäck framhållit att hans anförande egentligen inte hade något annat syfte än att vara ett observandum för mig att jag inte får slå mig till ro. Det är heller inget problem, eftersom vårt parti på sin senaste kongress antagit ett mycket ambitiöst naturvårdsprogram, som jag väl förväntas i någon mån skola förverkliga. Det finns alltså ingen anledning att befara att vi skall slå oss till ro. Till herr Lothigius har jag inte anledning att säga annat än att vi är helt medvetna om det problem han tog upp. Vi har redan aktualiserat frågan. Man måste emellertid ha ett fast underlag när man diskuterar olika frågor med andra, och vi vill gärna undersöka denna fråga. Vi kan inte utan vidare som herr Lothigius säga, att vi vet vad det rör sig om. Frågan är dock redan aktualiserad, och herr Lothigius kan alltså känna sig lugn. De berörda staterna vet också vad det kan bli fråga om. Till herr Hansson i Skegrie vill jag till sist säga att vi i sinom tid skall diskutera beredskapsfrågorna. Han säger att hans bekymmer inte gällde dagens situation utan vad som kunde komma i en framtid. Man bör då hålla i minnet att majoriteten av riksdagens ledamöter ställde sig bakom målsättningen om den 80-procentiga = självförsörjningsgraden och gjorde detta i full förvissning om att vårt land på detta sätt skulle kunna ge människorna försörjning även i krigstid. En 80-procentig självförsörjningsgrad i fred är som bekant lika med en 100-procentig självförsörjning i krig. Något som nu gör frågan något enklare är att våra lagringsmöjligheter undan för undan förbättras. Jag tycker därför inte att man skall skrämma människorna i vårt land med att det skulle vara risk för att vår livsmedelsberedskap i framtiden blir otillräcklig. Vi kan se framtiden an med stor tillförsikt. Vi har nämligen, såsom herr Hansson mycket väl vet, mycket långt till den 80-procentiga självförsörjningsgraden. Självförsörjningsgraden är i dag över 105 procent. Jag skall erkänna att den senaste skörden var god, men vi skulle ha haft långt kvar till den §80 procentiga självförsörjningsgraden även om det hade varit ett normalår.

Herr talman! Jordbruksministern gjorde ett uttalande som jag skall be att få närmare förklarat, därför att det förefaller mig litet egendomligt. Han sade att 80 procents försörjning i fred betyder 100 procents försörjning i krig. Hur kan herr statsrådet förklara detta? Det är något för mig främmande.

Herr talman! »Stoppa världen — jag vill stiga av» heter en musical som stod på repertoaren för några år sedan. Och »Stoppa världen — jag vill stiga av» skulle kunna stå som rubrik för den proteströrelse som har dominerat samhällsdebatten. Det är alldeles särskilt den unga generationen som har initierat den, och ungdomarna har också genom sprakande brandfacklor gjort debatten het och intensiv. Jag tänker inte bara på den aktiva yttersta vänstern, som använt sig av metoder och påtryckningsmedel vilka inte står i samklang med våra demokratiska spelregler. Och många på det hållet har kanske upptäckt att exempelvis våldsdemonstrationer får en effekt motsatt den avsedda. Nej, jag tänker på alla de ungdomar och de ungt tänkande människor som radikalt och mer konstruktivt sätter det etablerade samhällets principer i fråga. I brännpunkten har stått exempelvis utrikespolitiska skeenden, u-ländernas situation, miljöfrå gorna, utbildningsformerna, konsumtionssamhället och näringslivets ideologi. Vi har med stor tillfredsställelse noterat hur debatten vitaliserats och hur intresset ökat för det politiska skeendet. Men det finns en underton i debatten, som ger oss särskild anledning till eftertanke. Man påstår att demokratin inte fungerar, man påstår att möjligheterna att påverka politikerna och det politiska skeendet är små. Vi hörde det när ungdomarna i u-aktionen svältdemonstrerade på gräsplanen framför riksdagshuset förra våren. Vi upplever det när miljöfrågorna diskute ras eller när konsumenterna undrar hur de skall påverka varusortimenten i detaljhandeln. Naturligtvis påverkar själva debatten och inte minst intensiteten i den politikerna, även om uttalanden och opinionsyttringar inte omsättes i hastiga och omvälvande beslut. Men vi kan ändå inte bortse från att demokratin inte är så levande som vi ibland säger 1 storslagna anföranden vid banketter och jubileer. Vi kan heller inte bortse från att kraven på det vi kallar levande demokrati inte är en gång för alla bestämda. Inte minst är vi medvetna om att massmedia och än mer utbildningsfaktorn gör människorna mera vakna, kritiska och artikulerade i sättet att uttrycka sig, att ställa krav. Hur fungerar t.ex. demokratin i organisationer, fackföreningar och partier? Upplever den enskilde medlemmen eller funktionären i lokalföreningen att hon eller han verkligen har reella möjligheter att påverka förbundsledning eller partiledning? Ja, den frågan går till många i detta hus. Den går till partiledarna herrar Hermansson, Erlander, Hedlund, Wedén och Holmberg.

Ja, frågan berör inte minst mig själv och många andra kolleger i kammaren, som fullgör olika ledar-- uppgifter i Organisationssverige. Jag skall här inte försöka att ge ett svar, men jag har förståelse för denr som anser att frågan är berättigad. Det är emellertid naturligt att samma frågeställning aktualiseras beträffande demokratin på arbetsplatserna. Att bredda och fördjupa arbetslivets demokrati är en förstahandsuppgift, framhåller vi i en partimotion, som vi från moderata samlingspartiets riksdagsgrupp hoppas skall få en positiv behandling vid årets riksdag. Men frågan är inte ny. Ekonomisk demokrati, industriell demokrati och företagsdemokrati har länge diskuterats i vårt land. Vissa åtgärder har vidtagits i vårt arbetsliv. Jag tänker bl.a. på företagsnämndsverksamheten och alldeles särskilt på det nya företagsnämndsavtal, som tillämpats sedan 1967. även om det sålunda tagits steg i rätt riktning, gäller det ändå att omsätta avtalet i praktiken. Den processen går långsamt. Visst kan vi medverka till att företagsnämnderna sammanträder och att nämnderna verkligen löser de uppgifter som föreskrives i avtalet. Visst kan vi genom andra åtgärder förbättra företagsdemokratin genom att exempelvis pröva vinstandelssystem eller andra förslag. Men jag vill peka på något annat som inte omnämnes i detta avtal och som inte brukar förekomma i denna debatt. Jag tänker på arbetsgruppens sätt att fungera på arbetsplatsen. Jag tänker på den betydelse som ledarskapsfrågorna har i detta sammanhang. Vad hjälper det om det träffas överenskommelse om företagsnämndsavtal, vad hjälper det om riksdagen fattar beslut beträffande de här frågorna inom den statliga sektorn, om den enskilde arbetsledaren eller chefer för arbetsplatser runtom i landet tillämpar ett gammalmodigt auktoritärt ledarskap? Hur skulle arbetsledare och chefer i hela vårt arbetsliv svara på frågan: »Hur leder Du Din arbetsgrupp? Vet Du vad demokratiskt ledarskap innebär?» Många skulle säkerligen svara: »Jo, det företag som jag arbetar i har ordnat sådan utbildning för mig, och jag försöker att tillämpa demokratiska ledarskapsprinciper.» Men, herr talman, många arbetsledare och chefer skulle skaka på huvudet. »Demokratiskt ledarskap! Vad är det? Jag har varit chef i många år och det har gått bra. Vi har inte tid med sådant prat. För resten är väl demokratiskt ledarskap sådant där daltande med personalen.» Det vore frestande att tala in några av det demokratiska ledarskapets principer till riksdagens protokoll, men jag skall inte göra det, ty jag vet att många av mina kolleger i kammaren är väl medvetna om ledarskapsfilosofin och dess betydelse. Men jag skall peka på några allvarliga brister i det här avseendet på ett område som riksdagen skall behandla i vår. Jag tänker då på det svenska utbildningsväsendet, på den arbetsplats där 15—20 procent av svenska folket är verksamt. Vi vill skapa arbetstrivsel för lärare och för elever. Vi säger att vi vill skapa elevdemokrati och skoldemokrati. Vi vill fostra de unga till demokratiskt tänkande medborgare. Jag medger att en hel del åtgärder har vidtagits, men när det gäller ledarskapet i våra skilda skolformer har inte mycket gjorts. Kritiken riktar sig inte mot lärarna eller mot skolledarna, nej, den träffar chefen för utbildningsdepartementet. Man skulle ha väntat sig att finna någonting om detta i hans huvudtitel under punkten Lärares fortbildning m.m. Jag har med tillfredsställelse noterat att anslaget har uppräknats, men jag hade blivit ännu nöjdare om exempelvis ett särskilt anslag till skolledarnas fortbildning hade diskuterats. Inte med ett ord berörs den betydelse som ledarskapsutbildningen har för just skoldemokratin. Skolöverstyrelsen har bedrivit försöksverksamhet med denna fortbildning i två år, och det har t.o.m. avgivits en rapport som redovisar goda erfarenheter och belyser det stora ut bildningsbehovet. Detta har tydligen inte nått chefen för utbildningsdepartementet; i varje fall har det inte föranlett någon mera genomgripande åtgärd. Jag hoppas nu att det motionspar som jag tillsammans med fru Mogård i denna kammare och herr Lidgard i första kammaren har väckt skall påverka utvecklingen i detta avseende. Vad hjälper det om vi talar vacker om elevoch skoldemokrati, när vi inte bereder tillfälle för alla de människor, som leder det dagliga arbetet i vår enorma utbildningsapparat, att exempelvis på =: fortbildningskurser grundligt få tränga in i vad ledarskap egentligen innebär för demokratiska arbetsformer och demokratisk fostran?

Jag har pekat på en typ av arbetsplats där arbetstrivseln och demokratin kan påverkas genom riksdagens beslut, men våra beslut påverkar förhållandena på åtskilliga andra arbetsplatser, där många vuxna medborgare dagligen fullgör sina arbetsuppgifter. Hur är det med demokratin på dessa arbetsplatser? Några generaldirektörer har med buller och bång genomfört dureformen, och det är väl demokratiskt? Ja, kanske är det ett steg i rätt riktning, men du-reformen kommer nog ändå. Det svarar den unga generationen för, och vi skall vara tacksamma för det. Ändå är du-reformen bara en liten krusning på ytan. Att man duar varandra är verkligen ingen garanti för demokrati på arbetsplatsen. Herr talman! Jag inledde mitt anförande med att ge samhällsdebattens proteströrelse en rubrik: »Stoppa världen — jag vill stiga av.» Rubriken är kanske inte helt adekvat, men jag hoppas att den och proteströrelsen och kanske mina synpunkter skall uigöra en väckarklocka för ledarskikten i organisationsliv och arbetsliv. Det är egntligen få bland det s.k. fotfolket som vill stiga av. De flesta vill stiga på och få medinflytande. Det är få som vill bryta ned och med våld omstörta samhället. De flesta, unga och gamla, vill vara med om att bygga ett ännu bättre samhälle, men kanske under ett villkor: att vi i samhälle och i arbetsliv skapar förutsättningar för det.

Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan uppträdde såsom domare i den pågående brottningsmatchen — så betecknade han denna remissdebatt. Jag vill börja med att säga, att det är domaren som delar ut poängen i en brottningsmatch, inte någon av deltagarna. Herr Johansson är en av deltagarna. Herr Johansson underströk vikten av att kampen mot alkoholoch knarkproblemen bedrivs intensivt av alla. Jag instämmer i det och kommer att ta upp en del av dessa problem i mitt anförande. I denna debatt har det citerats dikter, t.o.m. från 1500-talet. Jag skall citera en alldeles färsk dikt. För ett par veckor sedan läste jag i Dagens Nyheter följande: antastar alla som kommer förbi. Dummare kan ingenting bli, än gänget av svenska sextonåringar som skränar åt alla som går förbi. Det är, som väl är, inte hela sanningen som kommer fram i versen, men den speglar dock en alltför vanlig bild i dagens Sverige. Någon vecka innan jag läste den citerade dikten, som bär Ööverskriften »Den nya pöbeln», hade jag sammanträffat med en utlandssvensk som fortfarande är skriven i Sverige men som arbetat utomlands i 18 år. Denne berättade att han tillsammans med familjen brukade besöka Sverige vart tredje år, men nu visste han inte om han vågade resa hem längre. Han hade nämligen inget vapen att försvara sig med, och då ansåg han risken vara alltför stor. Jag frågade honom om orsaken till hans rädsla. På den frågan svarade han, att de nyheter man fick läsa om Sverige var sådana, att man måste få den uppfattningen att allt blivit mycket vildare här hemma än det var tidigare. Som exempel angav han bla. Världskyrkomötet i Uppsala, om vilket han läst att hundratals poliser måst slå vakt om de kyrkliga dignitärerna för att dessa inte skulle ofredas av unga extremister. När sådana fredliga personer måste ha polisskydd, hur skulle det då inte vara för andra som kommer på besök? Så sade alltså en person som bor i ett land styrt av en diktator. Hur kan det komma sig att vi fått ett sådant rykte? även om förhållandena i våra största städer är allvarliga — så allvarliga, att många insatser på olika områden måste vidtagas — är det dock inte så illa ställt som ryktet säger — eller är det kanske det? Vi kan inte förneka att det finns en del element i vårt samhälle som på olika sätt ställer till ofog och t.o.m. våldför sig på enskilda individer. Sådana element har funnits i alla tider, även om de blivit flera nu och gör det mera öppet än förr.

Vi har uppviglare, som sö ker förmå våra ungdomar att inte fullgöra sin värnplikt, trots att dessa varken har religiösa eller etiska skäl att åberopa. Däremot sägs det att de skulle kunna gripa till vapen för att genomföra en socialistisk revolution. Vi har svenskar som inte drar sig för att sälja knark till främst ungdomar, och detta för snöd vinnings skull. Ungdomarna blir sedan snabbt slavar under lasten och har mycket svårt att komma ifrån detta svåra gissel. Det sorgliga är, att när exempelvis våra vänsterextremister anordnar en demonstration, så blir det i regel stor publicitet omkring den. Jag har själv vid något tillfälle kommit förbi sådana Jippon där något eller några tjog ungdomar burit plakat med olika texter, alltifrån »Stöd till FNL» till krav på vissa regeringsledamöters avgång. Det har inte varit många åskådare — antalet poliser har varit ungefär lika stort som antalet åskådare i övrigt. Demonstranterna har skränat mot poliserna — som dock lugnt har låtit dem hållas — och de har också skränat mot samhället i övrigt. Det har inte hänt något som varit värt att föra vidare till svenska folket och kanske till andra länder, men televisionen har ändå varit närvarande, fotografer och reportrar har varit där — de tycks lyda minsta vink från dessa mer eller mindre yrkesdemonstranter. Det har blivit reportage i våra massmedia, och det var väl detta demonstranterna syftat till. Skall det vara nödvändigt att ge dessa episoder så stor publicitet? Jag bara frågar. Vi kan i en demokratisk stat inte förbjuda, men vi kan ju begära litet större sinne för proportioner i nyhetsförmedlingen. Nu måste det visst vara en »grej» och en grej som slår för att det skall uppmärksammas i viss nyhetsförmedling. Vi har matats med alltför mycket nyheter av typen kårhusockupationen, båstadsintermezzot, ockupationen av banken i Göteborg, där man ställde krav på att enskilda företag skulle göra politiska bedömningar — vilket inte är företagens sak — och en annorlunda jul. Det är klart att sådana saker måste tagas med i nyhetsförmedlingen, men i samtliga dessa fall blev det en alltför dominerande bild och vid alltför många tillfällen för att någorlunda rättvist spegla episodernas betydelse. ; En annorlunda jul t.ex. har i många år anordnats av Frälsningsarmén och andra kyrkor utan att det gjorts så stor reklam och nyhetsförmedling om detta. Tyvärr är det den överdrivna bilden som man lägger märke till i utlandet.. När våra extremister får sådan jättepublicitet är det inte undra på att de fortsätter allt intensivare. Det beklagliga är dock att den största delen av våra ungdomar, den som är ambitiös och omdömesgill och som också slår vakt om våra demokratiska värden, inte alls kan göra sin stämma hörd i önskvärd utsträckning. Tyvärr har det blivit. så, att i diskussioner t.o.m. i TV den som skriker högst är den som får prata. När den som leder debatterna eller diskussionerna inte kan hålla deltagarna inom vedertagna ramar, då är det inte att undra på att en del drar sig för att deltaga. : Herr talman! Jag är medveten om att vi från riksdagens sida inte kan ingripa med lagstiftningsåtgärder, men' vi kan dock hjälpa till att skapa en opinion för en bättre tingens ordning. Jag tror att mycket vore vunnet om våra ungdomsorganisationer, politiska, religiösa, scouter, ungdomsloger, för: att nämna några, ägnade litet mera intresse åt våra allvarliga inhemska problem. Kunde de med något av den entusiasm de visar för de allvarliga problemen i de fjärran världsdelarna ägna sig åt t.ex. knarkproblemet, åt att deltaga" i debatter — det gäller främst i universitetsstäderna — så att inte de få vänsterextremisterna får dominera diskussioner och möten, vore mycket vunnet. Apropå knarkproblemet, som i bör jan främst var ett storstadsproblem, så har det nu blivit ett problem för hela landet. Jag kan nämna att jag för ett par dagar sedan samtalade med en tidigare rektor vid en av våra ungdomsvårdsskolor, som ligger långt från någon storstad. Han hade lämnat befattningen för något år sedan men hade nu besökt skolan på nytt. När han lämnade sin tjänst vid skolan hade man vissa knarkproblem bland 10 procent av eleverna. Nu var cirka 80 procent påtagligt nedknarkade. De satt slöa och apatiska mot att tidigare ha varit betydligt mera piggögda. Även om förhållandena inte är lika svåra i andra skolor är läget sådant, att allt bör göras för att förbättra detsamma. Där kan ungdomarna göra en ordentlig insats. De bör göra klart för sina kamrater att det varken är tufft eller nyttigt att knarka, det är bara ett enkelt sätt att förstöra både sitt eget och andras liv. Vår studerande ungdom kommer inom en inte alltför avlägsen framtid att ställas inför andra problem också. Jag tänker på de problem som många ungdomar kommer att ställas inför, då de med mer eller mindre goda betyg kommer att gå ut från universitet och högskolor och finner, att de inte kan få arbete inom det fack där de studerat och att de arbeten de kommer att få inte alls är så välbetalda som de tänkt sig. Detta är något som våra ungdomar inte kan göra så mycket åt. Det är andra som måste utreda vilka arbetsuppgifter som de passar bäst till. Både det s.k. näringslivet, arbetsmarknadsstyrelsen och samhället i övrigt måste utreda vilka arbetsuppgifter som kan lämpa sig för akademiker, även om de tidigare inte utförts av universitetsutkildad personal. Ungdomarna själva måste göra klart för sig de problem som de kan komma att ställas inför i detta sammanhang. Herr talman! Jag vill också beröra ett par andra spörsmål. I förteckningen över de propositioner, som regeringen avser att lägga fram för riksdagen innevarande vårsession, saknar jag en, som jag hade hoppats skulle vara med i år. Jag tänker på Mälarledens fördjupning. Den propositionen har vi förgäves fått vänta på. Redan 1943 upprättades ett förslag till farledens fördjupning — den tillkom i sin nuvarande form 1924 med ett vattendjup i själva Mälarleden av 6 meter, men själva slusskammaren utfördes så, att den utan ombyggnad skulle kunna medge ett vattendjup av omkring 8,5 meter — men någon fördjupning har inte genomförts. Däremot har det utförts nya utredningar och det har gjorts uppvaktningar om nödvändigheten av en fördjupning men utan något resultat. Jag fick i slutet av 1967 som svar på en interpellation om när man kan räkna med att en proposition i ärendet förelägges riksdagen beskedet, att det pågår vissa kompletterande undersökningar varför någon tidpunkt ej kunde anges. Vi väntar fortfarande på besked. Fördjupningen är nödvändig för masstransporterna till och från den västmanländska storindustrin. Vi har nu haft högertrafik i över ett år, för att nu övergå till en annan fråga som gäller kommunikationerna, och omläggningen och allt vad den förde med sig har gått bättre än vad de flesta av oss kunde tro, och det gick betydligt bättre än vad en del olyckskorpar förutspådde. Detta skall vi vara tacksamma för. Det finns dock en och annan sak som inte har gått så bra. Vi har exempelvis svårt att som fotgängare klara högertrafiken, och detta är särskilt markant i Stockholm. Att det är så anser jag inte vara så egendomligt. Den som t.ex. går i tunneln mellan SJ:s centralstation i Stockholm och tunnelbanestationen, något som tusentals personer gör varje timme under rusningstid, måste gå till vänster därför att dörrarna är enkelriktade på det sättet. På samma sätt är det vid utgångarna från många av tunnelbanestationerna i Stockholm. Trafikanterna tvingas gå till vänster och detta medför att de fortsätter att hålla till vänster även på trottoarerna. Kan vi hoppas på en bättring? Jag vill, herr talman, slutligen också säga några ord om en annan fråga som debatterats mycket i detta hus. Det gäller Vindelälvens utbyggnad. Jag tycker det är egendomligt att den frågan skall vara så svårlöst. Enligt tillgängliga uppgifter skall en fullt utbyggd Vindelälv ge en effekt på 400 megawatt till en kostnad av tidigare angiven summa på 630 miljoner kronor. I ett TV-program häromdagen angavs 900 miljoner kronor, om jag minns rätt. Ett kärnkraftverk av samma typ som Ringhals ger en effekt som är ungefär dubbelt så stor, eller 750—800 megawatt, och kostar i anläggning cirka 600 miljoner kronor. Driftkostnaden för kärnkraftverket blir högre, men eftersom det läggs i närheten av det ställe där kraften förbrukas slipper man de dyrbara = överföringskostnaderna som drabbar kraften från Vindelälven. Energikostnaden blir därför ungefär densamma. Bygger vi ett kärnkraftverk i stället för alla kraftverken efter Vindelälven får vi dubbelt så mycket kraft till lägre investeringskostnad. Vi får en orörd Vindelälv, och vi kan, genom att använda de miljoner, som vi inte behöver investera för att förstöra älven, till investering i t.ex. en livskraftig industri, skapa arbetstillfällen för 350—450 man från bygden som skulle sysselsättas med kraftverksbyggen i nio år. Vi skulle skapa sysselsättning för dem under Ööverskådlig tid. Om det investeras 100 000 kronor per man rör sig investeringssumman om 35—453 miljoner kronor. Större är inte problemet som jag ser det. Det gäller bara att hitta rätt investeringsobjekt, men detta borde ju vara enkelt för en regering som har både en 'ekonomiminister och en investeringsbank där det lär finnas gott om orörda pengar. Klarar inte regeringen av det torde det finnas flera seriösa företag i detta land, som skulle kunna skapa en livskraftig industri inom området, om de finge 35 å 45 miljoner kronor i startkapital.

Herr talman! Det kanske mest angelägna politiska området och grunden för en gynnsam social och kulturell utveckling är en aktiv näringspolitik. Denna aktivitet bör inte begränsas till att omfatta enbart generellt verkande åtgärder för att stimulera näringslivet. Detta kan visserligen leda till ett totalt sett gott resultat, men inom den vackra helhetsramen döljer sig djupa klyftor där i många fall människor kommer i kläm. Dagens bild på arbetsmarknaden ter sig ganska gynnsam. På många håll råder det i dag brist på arbetskraft, men på samma gång råder det också brist på sysselsättning. Detta är fallet inte bara i Norrland utan även i regioner med till synes gynnsamma betingelser. Göteborgs och Bohus län domineras t.ex. av en storstadsregion. Där råder det brist på arbetskraft, framför allt inom varvsindustrin och i bilbranschen. I länets norra delar däremot har man svårigheter med sysselsättningen. Det är givetvis inte så enkelt att flytta över arbetskraft från exempelvis strömstadsområdet i norr till närmaste storstad, eftersom avståndet är 20 mil. Dessutom blir det ännu svårare för de människor som blir kvar i den svagare regionen att klara sig. Jag anser därför att man bör vara försiktig med alltför kraftiga rörlighetsstimulerande åtgärder och ifrågasätter om det är klokt att lägga ned beredskapsarbeten i sådana delar som det här är fråga om. Selektiva åtgärder, i princip sådana som förordas i statsverkspropositionen, är att föredra. Lokaliseringspolitiken är ett medel att åstadkomma en gynn sam utveckling i sysselsättningssvaga regioner; i varje fall reducerar den de negativa verkningar som skuile ha blivit följden om ingenting gjorts. Men den politiken bör inte inskränka sig till bara ekonomiska bidrag av olika slag. Näringslivet skali givetvis arbeta efter sunda lönsamhetsprinciper. Lokaliseringspolitiken bör också innefatta noggrann planering av var det ur såväl företagens som samhällets helhetsintressen kan vara lämpligt att placera företagen. Ofta har det i samband med lokaliseringar av företag uppstått konflikter med andra intressen, exempelvis naturvård och fritidsaktiviteter. Onödiga motsättningar har uppstått, som har utvecklats långt över dei som frågan ursprungligen kanske gällde. Genom en omsorgsfull fysisk planering, där man i förväg väljer ut områden som är lämpliga för olika slags industriinvesteringar, kommunikatioer, fritidsområden, naturreservat och annat som människorna har behov av, bör på sikt sådana konfliktanledningar kunna undanröjas. Om planerna begränsas till vad hela samhället har resurser att förverkliga bör också varje region ha en reell möjlighet att på sikt få sina målsättningar tillgodosedda. En förutsättning för att en sådan planering skall kunna realiseras och motsättningarna mellan olika delar av en arbetsmarknadsregion skall bli så små som möjligt är att kommunindelningsreformen genomföres så snabbt som möjligt. Varje kommun bör utgöra ett näringsgeografiskt område. Detta uttalade kommunindelningssakkunniga på sin tid, och det slogs även fast av riksdagen 1962. Om en industrilokalisering skall lyckas krävs det stora insatser från kommunens sida. Detta gäller kanske framför alli serviceåtgärder av olika slag. För detta kräves gemensamma insatser av hela samhället. Kommunerna måste ha tillräckligt stora resurser. Inte minst med hänsyn till de väntade utgiftsstegringarna för kommu nerna, som herr Hedlund och herr Holmberg i går var inne på, är det nödvändigt att felinvesteringar undvikes. Fråga är om den nuvarande kommunblocksindelningen är tillräckligt radikal. Ingen torde räkna med att alla de nuvarande kommunblocken skall bli självförsörjande på näringslivets område. Det är i första hand väl utbyggda centralorter med ett väl fungerande servicesystem, som kan bli aktuella. Irritationer mellan olika kommuner kan lätt uppstå om näringslivet utvecklas i den ena kommunen under det att den andra kommer att domineras av fritidsaktiviteter. Det gäller att inom samma kommunala enhet åstadkomma så många verksamheter som möjligt avsedda att betjäna människornas behov av såväl förvärvsarbete som rekreation. Jag skall också beröra en grupp som på senare tid råkat ut för speciella svårigheter, nämligen yrkesfiskarna. Jag skall inte gå in på orsakerna till detta; de har vid flera tillfällen tidigare blivit analyserade. Faktum är dock att åtskilliga fiskare i dag dras med utomordentligt stora bekymmer. Deras båtar med tillhörande utrustning är ofta miljonföretag. Som regel har de finansierats med borgenslån. Ofta är invånarna i ett fiskeläge i borgensansvar för varandra, och det innebär att en konkurs kan leda till en kedjereaktion där alla dras med. För att eliminera svårigheterna på kort sikt har 1967 års fiskprisutredning föreslagit vissa åtgärder, och enligt den lista över väntade propositioner som vi fått kan förslag från regeringen väntas i denna fråga. Men det gäller också att åstadkomma lösningar på längre sikt, i all synnerhet som man kan vänta en allt hårdare konkurrens och dessutom en viss överkapacitet förekommer på de internationella fiskevattnen. Fiskerinäringen skall givetvis arbeta efter samma förutsättningar och med samma målsättningar som andra grenar av näringslivet. Målet bör vara att nä ringen skall klara sig utan statliga subventioner på sikt. Den bör dock ges allt det stöd som behövs för att komma in i denna gynnsamma situation. Jag tror att fisket behöver mera hjälp med teknisk och ekonomisk rådgivning. Detta jämsides med den tekniska rationalisering som pågår bör leda till en minskning av bemanningen och ett bättre ekonomiskt utnyttjande av de dyrbara investeringarna. Utbildningen behöver stimuleras liksom också strävandena till gemensamt utnyttjande av olika fångstresurser. Jag skall avslutningsvis säga några ord om de borgerligas attityd i försvarsfrågan. Vi minns den borgerliga utmarschen från försvarsutredningen för ett år sedan. Försvarsbeslutet för några månader sedan, som utgör grunden för landets försvarspolitik under de närmaste åren, omfattades endast av det socialdemokratiska partiet. Högern och mittenpartierna krävde på olika nivåer kraftiga höjningar av de militära utgifterna. Enligt högerns partimotion borde försvarets kostnadsram för innevarande budgetår ha varit 400 miljoner kronor högre än riksdagens beslut innebar och för nästa budgetår 450 miljoner kronor högre. I jämförelse med dessa belopp var mittenpartiernas förslag emellertid mera måttliga. De borgerliga partierna ansåg beslutet sådant att de i ett särskilt yttrande till statsutskottets utlåtande förutsatte att man, om de politiska styrkeförhållandena ändrades, inte ville känna sig bunden av ett långsiktigt försvarsbeslut. Man hade tydligen för avsikt att riva upp beslutet på sikt och skapa en försvarsordning enligt de borgerligas dåvarande intentioner. Hur ser det ut nu, alltså åtta månader efter försvarsbeslutet? Ja, mittenpartierna accepterar kostnadsramen.

Jag frågar mig med hur stort allvar man på borgerligt håll bedömer försvarsfrågan. För några månader sedan ansågs det nödvändigt att skjuta till ytterligare hundratals miljoner kronor för att inte äventyra försvarets styrka. Man ansåg detta så viktigt att man föredrog att spräcka den breda parlamentariska samlingen kring försvarsfrågan, eftersom de kostnadsramar som regeringen och försvarsutredningen föreslog ansågs vara alltför begränsade. I år åtta månader efter det omstridda försvarsbeslutet — accepterar tydligen mittenpartierna dessa ramar, och det nya högerpartiet har, som sagt, blivit mera modest i sina anslagskrav. Det var kanske ändå en fördel för svenska folket och för den nationella hushållningen att den socialdemokratiska linjen följdes.

Herr talman! Den som tar del av årets statsverksproposition, bilaga 10, utbildningsdepartementet, kan lätt konstatera att det också för nästa budgetår satsats mycket för att ge ungdomen en gedigen utbildning. Med största sannolikhet har inte heller i år väckts någon motion med yrkande om att utgifterna eller antalet tjänster skall minskas när det gäller utbildningsdepartementets verksamhetsområde, men däremot yrkas det i motioner på både ökade anslag och flera tjänster. Detta skall enligt min bedömning tas som ett uttryck för att det finns en allmän vilja att ge ungdomarna möjlighet att gå ut i yrkesarbete med en god utbildning som bakgrund. Hittills har detta i första hand gällt de teoretiskt betonade yrkena, men efter förra årets principbeslut rörande den praktiska utbildningen måste man nu på allvar ta itu med förbättringen också av denna utbildning så långt som våra resurser medger. Jag hoppas att vi inom en nära framtid skall få huvudmannaskapsfrågan avgjord också för den praktiska yrkesutbildningen. Bland andra väsentliga frågor på utbildningens område kan nämnas behovet av en bättre arbetsmiljö i skolan. Skolan erkänns numera som en arbetsplats för alla som arbetar där, och på denna arbetsplats är det största antalet arbetare just eleverna. Det är naturligtvis mycket angeläget att de som arbetar på skolans arbetsplatser lika väl som de som arbetar på andra arbetsplatser trivs med sitt arbete. Arbetstagarna bör betrakta sitt arbete såsom meningsfullt, de bör samarbeta och ta ansvar. Om det dagliga skolarbetet upplevs såsom intressant blir det också betraktat såsom meningsfullt av eleverna. I och för sig ligger det inte någonting märkligt i att frågan om bättre arbetsmiljö i skolan är aktuell. Den kraftiga omdaning som skett på skolans område måste naturligtvis medföra att arbetsförhållandena där blir avsevärt annorlunda än vad de var i den skola som vi hade tidigare. Vad som varit det mest framträdande beträffande arbetsförhållandena och skolmiljön är efter vad jag kunnat förstå möjligheterna för eleverna att bli i tillfälle att få framföra sina synpunkter och krav till just de människor som skall fatta besluten i de frågor som berör dem. Vidare är studieoch yrkesrådgivningen samt den allmänna elevvården av stor betydelse. Det är säkert flera skäl som givit upphov till att dessa frågor blivit föremål för så stort intresse, men huvudanledningen torde vara skolväsendets utveckling. Den allmänna tendensen hos eleverna i dag är att dessa mycket mer än förut vill veta varför man skall göra på ett visst sätt och inte på ett annat. Vidare vill eleverna ha reda på varthän man är på väg om man gör på det ena eller andra sättet. Vad beträffar elevernas möjligheter att framföra sina synpunkter anser jag att vi skall medverka därtill. Ur ren skolningssynpunkt måste det vara värdefullt att eleverna sätter sig in i olika problem som berör t.ex. trivsel-, miljöoch samarbetsfrågors lösning. Enligt min mening ligger detta helt i linje med skolans målsättning att fostra ungdomen till demokratiska medborgare.

Jag har alltså den meningen att man skall lyssna på elevernas synpunkter och att man skall informera dem om vad deras förslag kan ha föranlett. Jag återkommer till vad jag nyss sade, nämligen att ungdomen gärna vill veta varför och varthän. Vi bör försöka att ta ut så mycket positivt vi kan av deras intresse, när detta är grundlagt på en ärlig vilja att förbättra. Det är mot denna bakgrund som jag ser bildandet av samarbetsnämnder i de olika skolenheterna där eleverna har sina representanter som något positivt om det sköts riktigt. Om man verkligen låter elevernas representanter framföra sina synpunkter, diskuterar deras förslag utan förutfattade meningar och utan att inta en överlägsen attityd, då kan säkerligen dessa samarbetsnämnder betyda mycket för att få fram bl.a. bra regelsystem i skolan. Skolöverstyrelsen rekommenderar dylika samarbetsnämnder vid varje skolenhet på högstadiet, men det synes som om man på många håll saknade förståelse för behovet av dessa. En av förutsättningarna för att eleverna skall göra sitt bästa är att de känner sig rättvist behandlade. I alltför många fall känner de inte så när det gäller betygsättningen. Tyvärr tilllämpas inte överallt det nya systemet med betygsättning på det sätt som det är avsett att tillämpas. Jag skulle gärna ha önskat att skolöverstyrelsen hade gjort mera för att inhämta kunskap om hur det nya systemet tillämpas. Här är det ändå fråga om en så viktig sak när det gäller eleverna att man knappt vill tro sina öron när det sägs: Eftersom inga klagomål ingått är allt säkert bra — hälsan tiger still. Kunde vi ute i landet också undgå att höra klagomål kunde man kanske tro att allt är bra. Nu undgår vi emellertid inte detta, och det vore orätt gentemot eleverna att tiga. Det vore orätt också mot många lärare, som är mycket besvärade av att de — som de påstår — inte har tillåtelse att låta det nya systemet fungera så som det är avsett. Frågan är ändå oändligt viktig både för trivsel och goda förhållanden i skolan och för att eleverna skall finna sitt arbete meningsfyllt. Man har fått rapporter t.ex. om att elever stannar hemma från skrivningar därför att de uppfattar det som lönlöst att försöka göra sitt bästa. De har nämligen fått besked av sina lärare om att det är bestämt på högre ort hur stor procentandel av eleverna som skall ha varje siffra i sitt betyg. Det har också sagts att om någon i klassen skulle råka komma upp till ett bättre betyg än tidigare får någon annan flyttas ned, och en sådan brist på solidaritet vill eleverna inte vara med om. Det har vidare rapporterats att lärarna blir mindre benägna att hjälpa elever som behöver stimulans för att klara skolgången, eftersom det skulle bli svårare att åstadkomma de 1:or i klassen som de tror att de absolut måste ha ett visst procenttal av. Ingen torde anse att sådana förhållanden är tillfredsställande. Skolöverstyrelsen säger att den har gjort vad den kan beträffande informationen och påpekar att det tydligt och klart står angivet i läroplanen hur den relativa betygsskalan skall tillämpas. Det är riktigt, men om en viss tystnad kan märkas hos skolöverstyrelsen skall den inte uppfattas som ett tecken på hälsa, ty i så fall skulle man inte möta den väldiga irritation som verkligen råder och som omvittnas från så många olika håll. Vad man i nuvarande läge önskar är en verklig undersökning av hur det nya betygssystemet uppfattas av lärarna och hur det tillämpas. Vi kan inte stå till svars inför våra ungdomar med mindre än att denna undersökning blir genomförd och att fel som upptäcks blir rättade. Det står för mycket på spel för ungdomarna i detta fall. Den relativa betygsättningen har tillkommit för att åstadkomma större rättvisa än de absoluta betygen i många fall gjorde. De rapporter man får ger emellertid vid handen att orättvisorna på många platser är större än någonsin. Så kan det inte få fortsätta. Eleverna i skolan har behov av att ha någon att vända sig till med sina problem. Inte minst gäller detta dem som kommer från mellanstadiet till högstadiet i grundskolan. Detta anser jag inte tillräckligt har observerats. På högstadiet befinner sig eleverna i en helt annan situation än den de varit i tidigare; de får där ämneslärare som undervisar. För att åstadkomma förbättringar anser jag att man bör ge klassföreståndarna tid till samtal med eleverna och till att också bedriva uppsökande verksamhet. Det är inte märkligt att ungdomarna i en ny situation behöver någon som de kan anförtro sig åt, någon som följer deras arbete och hjälper dem att reda upp problem som kan uppstå. Vi har fått en proposition på riksdagens bord som snart skall behandlas — den är nu föremål för motionsskrivande. Där talas det om att vuxna ungdomar behöver någon som hjälper dem till rätta när de kommer till universiteten. Jag tror att det är alldeles riktigt. Men det finns då anledning att betänka att tonåringarna när de kommer till högstadiet dessutom befinner sig i den känsliga pubertetsåldern och behöver bättre elevvård än den som på många håll ges. De elever som har problem kan lätt råka in i svåra situationer om ingen tar kontakt med dem — det har bl.a. narkotikaeländet visat. En annan fråga som jag också anser vara av stor betydelse i elevvårdsarbetet och som bör bli föremål för beslut är att lärarna i elevvårdssammanhang skall ha tystnadsplikt på samma sätt som nu gäller för läkare, kuratorer, skolsköterskor och dem likställda. Om vi finge en reglerad tystnadsplikt skulle det vara lättare att etablera ett samarbete mellan de nyss nämnda grupperna, läkare, kuratorer o.s.v. och lärarna. Att eleverna har problem som läkaren, kuratorn eller skolsköterskan vet om, men som de med hänsyn till tystnadsplikten inte kan tala om för lärarna, innebär svårigheter i elevvårdsarbetet. Eleverna vid olika läroanstalter kommer att bli en allt större grupp kvantitativt. Skolföreningar kommer att bli en alltmer viktig form för den studerande ungdomens anslutning till föreningsarbete av olika slag. Mot detta har jag ingenting att invända. Men jag finner det önskvärt att skolan också håller god kontakt med de olika ungdomsorganisationer som finns på skolorten. Det finns brister i detta avseende, och detta gäller också ungdomsorganisationernas kontakt med skolföreningarna. Jag har emellertid den uppfattningen att det finns ett livligt intresse hos ungdomsorganisationerna att förbättra sina kontakter med skolungdomen. Det kostar dock pengar, och ungdomsorganisationernas ekonomiska resurser räcker inte till för att förbättra dessa förhållanden. Den studerande ungdomen och den yrkesarbetande behöver emellertid hålla sådan kontakt med varandra, som bl.a. ungdomsorganisationerna har möjlighet till. Det leder till en bättre förståelse och det bryter en isolering som annars lätt uppkommer. Skolöverstyrelsens rekommendation att skolan skall hålla kontakt med skolortens ungdomsföreningar borde enligt min mening få större genomslagskraft. Eleverna bör få kännedom om föreningarnas verksamhet och arbetssätt. En rekommendation till ungdomarna att delta i föreningsverksamhet, såväl inom som utom skolan, skulle innebära att fler ungdomar aktivt deltog i föreningsarbete. Många fritidsproblem skulle då vara lösta, ty i föreningsarbetet saknas det inte arbetsuppgifter, och de är av så skiftande slag att de allra flesta intressen kan tillgodoses. När jag nämner ungdomsorganisationerna och skolans kontakt med dem, syftar jag här på alla, alltså våra ideella, våra kristna och våra politiska ungdomsorganisationer. Vi vet att dessa många gånger har hjälpt ungdomar som kommit i en svår situation på grund av det sällskap de råkat in i och den verksamhet som de påbörjat. Vi vet också att ungdomarna genom föreningsarbetet får många tillfällen att känna att de upplever en meningsfylld fritid. Här skulle vara mycket mer att anföra när det gäller elevvården i skolan. Man kan nämna behovet av en väl utbyggd kuratorsoch skolpsykologorganisation, goda kontakter med myndigheter och organ som barnavårdsnämnder, ungdomsstyrelser, fritidsnämnder, arbetsmarknadsorgan och andra sociala nämnder och styrelser. Större uppmärksamhet behöver också ägnas åt skolhälsovården som fyller en viktig funktion i det elevvårdande arbetet. Med alla de elver som nu ofta finns per läkare och sjuksköterska blir hälsovården lätt summarisk. Problem som kan ha sin orsak i djupa konflikter inom eller utom skolan riskerar att bli för sent upptäckta. Med tanke på att det är fråga om barn och ungdom som befinner sig i sina uppväxtår, anser jag det angeläget att de blir föremål för en omsorgsfull och ingående hälsokontroll. En mycket viktig förutsättning för trivseln i skolan är att eleverna väljer den studieinriktning, som mest sammanfaller med de intressen de har. Det är väsentligt att de får veta vilka studiemöjligheter som står till buds och varthän de olika studieinriktningarna leder. Det är alldeles klart att studierådgivningen och yrkesorienteringen måste tillmätas mycket stor betydelse. I grundskolan synes nuvarande system i de allra flesta fall fungera utmärkt. Det vore önskvärt att man även i de gymnasiala skolorna finge yrkesvalslärare. Detta system har prövats under åren, och man har mycket goda erfarenheter härav. Eleverna känner alltså till detta system redan från grundskolan, något som kan vara dem till god hjälp även i de gymnasiala skolorna när det gäller kontakten och förståelsen. Det finns på skolans område många viktiga frågor. Om man vill vara riktigt aktuell skulle det kanske ligga närmast till hands att tala om det förslag till fasta studiegångar vid de filosofiska fakulteterna som framlagts i proposition nr 4 till årets riksdag. Detta förslag kommer alldeles säkert att bli föremål för debatt när utskottets utlåtande i anledning av propositionen ligger på riksdagens bord. Jag vill ändå redan nu framhålla, att det krävs en mycket omfattande studierådgivning — inte minst en uppsökande sådan — för att detta system skall fungera. Det behövs en väsentlig utökning av den nuvarande studierådgivningen. Det är också angeläget att yrkesvägledningen kommer «att fungera. Om förslaget godtas av riksdagen, kommer det att behövas en information om det nya systemet så tidigt som möjligt i vår. Det är också viktigt att studieplaner och läroböcker från början finns tillgängliga. Jag hoppas att det nya systemet är väl förberett och att det inte skall behöva konstateras att systemet har så stora brister, att det kan få negativa verkningar för de studerande, om nu riksdagen bifaller förslaget.

Man kommer då att finna att man inte kan uppnå det resultat som eftersträvas: en snabbare genomströmning vid universiteten. Om det i denna remissdebatt kunde försäkras att det finns avancerade planer och att studenterna inte behöver hysa någon oro och om någon representant för regeringen kunde framträda och tala lugnande i denna fråga, så skulle det säkert värdesättas mycket. Inte minst studierådgivningen måste det vara synnerligen angeläget att beakta. Jag har emellertid full förståelse för att de faktiska studietiderna så avsevärt Överstigit normalstudietiderna att detta har blivit ett problem av stora mått. De långa studietiderna och studieavbrotten medför givetvis dryga kostnader, som man önskar nedbringa. En ökning av studierådgivningens omfattning är en av de positiva åtgärder som man här kan vidta. Herr talman! Innan jag slutar skall jag med några ord beröra en helt annan fråga. Det är en fråga som berör människor som utgör en minoritet i vårt land, en minoritet som aldrig själv kommer att kunna framföra sina åsikter eller hävda sina intressen. Jag tänker på de omyndigförklarade, de som är placerade på institutioner. De finns bland dem som är helt överlämnade åt dessa institutioner utan att ha någon anförvant eller någon annan ute i det pulserande livet som tar kontakt med dem. Det är människor som aldrig får en hälsning utifrån, aldrig utifrån får en gåva på födelsedagar eller vid jul, som är helt beroende av människorna på institutionen, som aldrig har någon besökande att vänta på, aldrig har någon som hämtar dem för att ta dem med till sitt hem och det är människor som aldrig får komma utanför sjukhusområdet när inte personalen är med. För dessa människor har det utsetts förmyndare som skall bevaka deras intressen. Vad många av dessa förmyndare gör är att en gång om året gå till banken för att föra in ränta åt den omyndigförklarade. Mer gör de inte. För det arbetet får de en viss bestämd procent av sin myndlings inkomst. Jag tror inte alls att det är så som det svenska folket vill ha det. När en förmyndare utses måste det vara klart såväl vilka uppgifter han skall utföra som på vilket sätt förmyndarskapet skall skötas. Det skall inte bara åligga förmyndaren att bevaka de omyndigförklarades ekonomiska intressen, utan han bör också tillgodose deras behov av personlig kontakt. De människor som åtar sig dessa uppdrag måste således vara intresserade av arbetet. Sedan skall de givetvis ha betalt för det. Det pågår en utredning om förmyndarskap, men jag har velat framföra mina synpunkter därför att jag anser att frågan är så oändligt väsentlig för många föräldrar. De är oroliga för hur det skall gå för deras handikappade barn när kontakten dem emellan bryts.

Herr talman! Varför ville inte utbildningsminister Olof Palme eller statsrådet Sven Moberg besvara min interpellation om UKAS vid höstriksdagen 1968? På höstriksdagens första dag, den 16 oktober, ställde jag en rad frågor till utbildningsministern om UKAS, alltså om införande av fasta studiegångar för de filosofiska fakulteterna vid universiteten. Jag frågade om regeringen tänkte lägga fram någon pro position för riksdagen. Utbildningsdepartementet hade nämligen möjlighet att behandla detta som en administrativ fråga. Jag frågade om statsrådet ansåg att en annan handläggning hade kunnat ge bättre resultat när universitetsmyndigheter, lärare och studenter hade beretts tillfälle att ge synpunkter på hur systemet bort läggas upp. UKAS lades fram förra våren, jag tror att det var i april månad. Sedan kom kårhusockupationen. Herrar Palme och Moberg diskuterade UKAS på alla möjliga ställen. I radio och TV, på universitetsorterna och i pressen fördes en stor debatt. Varför fick vi ingen debatt i riksdagen medan debatten var som hetast i olika delar av landet? Varför ville inte regeringen ha en debatt i riksdagen och besvara den interpellation jag framställde på höstriksdagens första dag? Ett par dagar före höstriksdagens avslutning fick jag besked om att det då inte blev något svar. Regeringen har handlagt frågan om UKAS på ett valhänt sätt, minst sagt. Och det har inte bidragit till att förbättra planeringen och utbildningssituationen på universiteten. Redan 1965, när förslaget om fasta studiegångar beslutades av riksdagen, framhöll vi från folkpartiets sida att de fasta studiegångarna inte bara kunde ses som en metod att öka hastigheten i fråga om studenternas genomströmning. De måste ses i samband med den högre utbildningens målsättning, och det var önskvärt att skapa mer yrkesinriktade studier vid de filosofiska fakulteterna. Redan då framhöll jag i en reservation att det var viktigt att få ett mer flexibelt studiesystem och att utformningen av studievägarna skulle komma att få stor betydelse för den högre utbildningen över huvud taget, något som riksdagen borde behandla. Men då avvisades dessa krav. Nu är det viktigt att behandlingen av UKAS inte forceras fram på rekordtid i statsutskottet. Det bör bli möjligt för utskottet att begära in remissuttalanden från berörda parter och höra både läraroch studentorganisationer. Det får väl då övervägas, om det blir möjligt att låta reformen träda i kraft i höst eller senare. Glädjande nog har många av de förbättringar som gjorts av det ursprungliga UKAS-förslaget företagits i linje med förslag som förts fram i den liberala debattskriften »Student — Universitet — Samhälle», som en arbetsgrupp i folkpartiet lade fram den 1 augusti 1968. Jag vill sedan säga några ord om vuxenutbildningen. I en gemensam partimotion föreslår folkpartiet och centerpartiet en = anslagshöjning med 900 000 kronor utöver vad regeringen har satt av för vuxenundervisningen i årets statsverksproposition. Höjningen skulle innebära att ytterligare 10 000 vuxenelever skulle få bättre studieförmåner. Det gäller bl.a. privatisters examination, som föreslås bli helt kostnadsfri, och samma sak gäller preparandkurser för korrespondensstuderande, liksom förgymnasial och gymnasial utbildning i den mån de korrespondensstuderande inte antas vid de statliga vuxenskolorna. Vi har också föreslagit en samlad översyn av hela vuxenutbildningsfältet.

När det gäller radions och televisionens funktion vill jag säga, att enligt min uppfattning två vägar bör brukas för att radions och televisionens alla möjligheter på undervisningens område skall bli utnyttjade på bästa möjliga sätt. Dels bör en ny institution, förslagsvis kallad Sveriges Utbildningsradio/TV skapas för att svara för produktion och sändning av rikstäckande undervisningsprogram, dels bör det skapas möjligheter för ett antal lokala utbildningsarrangörer att inom givna ramar använda radio och TV som komplement till eller ersättning för undervisning i mer traditionella former. Sveriges Utbildningsradio/TV bör i sitt inledningsskede koncentrera sig på program för vuxenutbildningsändamål men bör rätt tidigt överta skolradion och skol-TV från Sveriges Radio och alltså svara för de rikstäckande undervisningsprogrammen även för ungdomsskolan. Om båda dessa aktiviteter läggs under samma huvudman, bör goda möjligheter kunna skapas för att det material som framställts för ungdomsskolan efter bearbetning och komplettering på ett rationellt sätt kommer till användning också i vuxenutbildningsprogrammen. Även det motsatta förfarandet bör vara möjligt. När programmen sänds för vuxenutbildningsändamål måste de regelmässigt kompletteras med material som gör dem fullt användbara också för individuella studier. Med hjälp av särskilda studiehandledningar och särskilda korrespondenskurser för vuxna i vissa fall bör detta problem kunna lösas. Jag har också förslagit att utbygdnaden av ett radiooch TV-korrespondensuniversitet snarast påbörjas under betryggande vetenskaplig ledning och medverkan vid undervisningen. Starten kan göras med kurser i socialoch statskunskap, pedagogik, psykologi, matematik och språk. På försök har som bekant Sveriges Radio tidigare anordnat en kurs i statskunskap. Den fick ett mycket positivt mottagande och bör nu följas av påbyggnadskurser. 1 Så småningom bör detta institut ingå som en särskild avdelning av Sveriges Utbildningsradio/TV. Radio-TV-universitetet bör givetvis inte bli något nytt självständigt universitet i den meningen att det självt svarar för examination och dylikt. För att lösa sådana uppgifter måste man samarbeta med befintliga universitet, universitetskanslersämbetet och korrespondensinstituten. Det skulle även vara mycket att säga om universiteten i det moderna samhället, vilka jag menar har minst tre huvuduppgifter. Till de traditionella uppgifterna undervisning och forskning skulle också kunna läggas en tredje, nämligen att fungera som ett serviceorgan för det övriga samhället. Den service som skall ges består givetvis i att också människor utanför universiteten bör få ta del av det vetande som samlats där. Jag har i en motion vidare utvecklat den tanken, som jag här inte närmare skall gå in på. Ändå menar jag att staten satsar snett på vuxenutbildningen. Har man tillfälle att läsa gymnasieengelska i den kommunala vuxenutbildningens regi, får man göra det gratis. Men läser man samma kursavsnitt i en studiecirkel, får man i regel betala dryga avgifter. Det beror inte på att kommunen kan driva sin utbildning billigare än studieförbunden. I regel är det tvärtom. Anledningen är i stället att studieförbunden konsekvent missgynnas i bidragshänseende. Bland annat täcker staten helt kommunernas lärarkostnader, medan studieförbunden får högst 15 kronor per timme. Enligt finansminister Strängs budgetförslag skall denna ensidiga satsning på den institutionaliserade undervisningen fortsätta eller rent av skärpas. Anslagen till den kommunala vuxenutbildningen ökar med drygt 31 miljoner kronor, medan förslagsanslaget till studiecirklar skärs ned med 3 miljoner kronor. Detta betyder att medborgarnas behov inte blir tillgodosedda. Så länge studieför bunden inte ges möjlighet att bedriva vuxenutbildning på i stort sett samma villkor som kommunerna ställs det stora flertalet av de människor som behöver sådan utbildning utanför de faktiska möjligheterna att skaffa sig den. Folkbildningsorganisationerna har en smidig apparat som lätt kan anpassas till uppkommande behov, men genom att otillräckliga resurser ställs till deras förfogande kan de inte utnyttja dem på detta område, och det går ut över de enskilda människorna. Att vuxenutbildningen huvudsakligen knutits till kommunala institutioner har begränsat effekten av denna viktiga reform. Folkbildningsorganisationerna har år från år fått försämrade resurser. Frikyrkliga studieförbundets styrelse har nu vänt sig till Folkbildningsförbundet och föreslagit att en gemensam aktion skall göras för att få till stånd bättre förhållanden. Det är en klar orättvisa, att de som av någon anledning inte kan följa den kommunala vuxenutbildningen måste betala. Folkrörelsernas insatser på vuxenutbildningens område motiveras framför allt av att dessa organisationer är så väl rustade att bedriva uppsökande verksamhet. Många människor som vill bättra på sin utbildning kommer sig inte för att anmäla sig till en skolexpedition men finner det naturligt att tillsammans med = arbetskolleger eller föreningskamrater bilda en studiecirkel. Det finns inom folkrörelserna en helt annan försäljningsapparat så att säga än de kommunala myndigheterna någonsin kan få. Bidragen till studieförbundens pedagogiska och administrativa verksamhet har inte hållit takt med vare sig penningvärdets fall eller utvidgningen av deras verksamhetsområde. Herr statsrådet Palme har sagt att politik är att vilja. Den vilja han själv, hans rådgivare i departementet och regeringen i budgeten ger uttryck åt överensstämmer vad beträffar folkbildningsarbetet inte med de svenska folkrörel sernas uppfattning och stämmer inte med intressena hos de stora grupper av medborgare som måste anses eftersatta i fråga om bildningsmöjligheter och kulturupplevelser. Jag vill säga några ord i detta sammanhang om ungdomsorganisationerna, som befinner sig i en kris. De har problem med ledarrekryteringen och svårigheter att anpassa arbetsformer och organisationsstruktur, och de möter konkurrenter i form av TV och nöjeslivets rika utbud.

Skolöverstyrelsen har ju tillstyrkt förslaget 1 allt väsentligt, men departementschefen har skurit ned drastiskt. Jag menar att grundbidraget bör vara stort och prioriteras vid en anslagshöjning. Därför har jag varit med om att föreslå riksdagen att ungdomsutredningens förslag bifalles i vad avser ett grundbidrag av 40 000 kronor per organisation. Vidare vill jag beröra några forskningsfrågor. Först vill jag säga att läget inom åldringsvården och åldringssjukvården är ägnat att inge allvarliga bekymmer. Mycket stora behov föreligger beträffande den geriatriska forskningen, alltså åldringsforskningen. Det är min mening att denna forskning snarast bör ges de resurser som erfordras för att den skall kunna bli ett effektivt medel i kampen för bättre förhållanden inom åldringsvården och åldringssjukvården. Herr Mattsson och jag har föreslagit att Kungl. Maj:t framlägger ett program för en stegvis utbyggnad av åldringsvårdsforskningen, så att detta ämne blir representerat vid vart och ett av de nu existerande lärosätena. Ett annat forskningsområde gäller psykologutbildningen. Samhällets behov av psykologer är för närvarande avsevärt, och enligt utförda beräkningar kommer det att ytterligare stiga under 1970-talet. Det minimibehov av psykologer som föreligger fram till 1970 har beräknats till 2 660. För närvarande finns det cirka 1300 yrkesverksamma psykologer, varför fram till 1970 cirka 1360 psykologer behöver utbildning. Det torde vara orimligt att räkna med att detta behov skall kunna tillgodoses under överskådlig tid, men det är angeläget att i görligaste mån söka täcka de värsta bristerna genom en förbättrad utexamination. Näringslivets och övriga samhällsområdens behov av psykologer ökar ständigt inom t.ex. socialvård, rehabilitering och yrkesvägledning samt när det gäller att effektuera de arbetspolitiska målsättningarna. Dessa arbetsuppgifter ställer krav på en specialinriktad psykologisk utbildning. Det behövs kliniska psykologer, skolpsykologer och arbetspsykologer. Psykologer krävs för barnpsykiatriska team och det behövs vuxenkliniska psykologer; till den kliniska psykologins område hör ju också kriminalvård och alkoholistvård. Förutom behovet av sådana psykologer föreligger ett starkt uttalat behov av lärare i psykologi i gymnasium och fackskola. Ämnet psykologi utgör ett självständigt ämne i det nya gymnasiet och i fackskolan. Utbildningskompletteringen då det gäller lärare i psykologi har emellertid skett i synnerligen begränsad omfattning. Det vore, herr talman, djupt olyckligt om en av de viktigaste nyheterna i de gymnasiala skolreformerna skulle äventyras genom en otillräckligt dimensionerad utbildning av lärare i psykologi. Därför menar jag att den fasta lärarorganisatio nen i ämnet psykologi vid universiteten behöver byggas ut med nya crdinarie tjänster och att därvid särskilt beaktas behovet vid psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet som i särskild mening är underbemannad. Jag vill också säga något om vissa grundskolefrågor. Jag har återupptagit yrkandet om inrättande av Up-tjänster för övningslärare på grundskolans lågoch mellanstadium. De ämnen det är fråga om är alltså musik, teckning och gymnastik, och det gäller således vissa skolenheter inom det allmänna skolväsendet vilka står till lärarhögskolornas förfogande för bl.a. försöksoch demonstrationsverksamhet. Enligt min mening är detta ytterst väsentligt. Även grundskolans personalorganisation behöver ses över. Vi behöver riktlinjer för omfattningen av grundskolans elevvårdspersonal, d.v.s. skolpsykologer, kuratorer, läkare och skolsköterskor. Vidare behövs förslag tll statsbidragsbestämmelser för denna elevvårdspersonal. Även när det gäller grundskolans pedagogiska stödpersonal erfordras riktlinjer. Jag avser då bibliotekarier, institutionstekniker samt skrivhjälp åt lärare. Likaså saknas riktlinjer för omfattningen av lärareassistenttjänster på grundskolans högstadium och i de gymnasiala skolorna. Herr Mattsson var inne på frågan om samarbetsnämnder i grundskolor med högstadium. Jag vill helt kort bara antyda i linje med vad han sade, att skolöverstyrelsen på grundval av erfarenheterna från gymnasiet har i skriften »Arbetstrivsel i skolan» rekommenderat inrättande av samarbetsnämnder på grundskolans högstadium. Hittills tycks dock bara ett mycket litet antal högstadieskolor ha följt skolöverstyrelsens rekommendation. Vi finner därför tiden mogen att i skolstadgan föreskriva samarbetsnämnd för grundskolans högstadium. Slutligen, herr talman, vill jag nämna något om två saker, som har samband med det stora världskyrkomötet som ägde rum i Uppsala i somras. Då uttalade nämligen Kyrkornas världsråd att kyrkorna bör bidraga till att alla politiska partier ger utvecklingsfrågor prioritet på sina program. De bör uppmana och påverka i-ländernas regeringar att vidtaga internationella utvecklingsåtgärder, som står i överensstämmelse med de intressen u-länderna har givit uttryck för t.ex. i Alger-stadgan, och att som första steg öka det årliga statliga ekonomiska utvecklingsbiståndet till uländerna till ett nettominimum av 1 procent av bruttonationalprodukten. Detta mål bör nås 1971. Detta anfördes alltså av det stora världskyrkomötet, som också yttrade att varje kyrka för utvecklingsbistånd bör ställa en sådan andel av sina ordinarie inkomster till förfogande att det verkligen innebär ett offer. Detta belopp bör avsättas utöver missionsbudgeten och andra ordinarie utgifter.

I Västtyskland har man t.ex. gått in för att avsätta 2 procent av sina medel till sådana ändamål, och den reformerta kyrkan i kantonen Bern i Schweiz har anslagit 3 procent. Beslut av liknande slag väntas från en rad andra länder, bl.a. Finland, och det diskuteras ofta här i Sverige, både bland kyrkomedlemmar och i centrala kyrkliga organisationer, huruvida man borde förfara på samma sätt. enskilda kristna att göra utfästelser beträffande viss andel av sin privata inkomst, dels kyrkosamfunden att på den ordinarie budgeten införa en särskild post för utvecklingsbistånd. Man räknar nu med att upprätta en särskild internationell kyrklig instans för fördelning av de utlovade medlen på lämpliga projekt. Jag har satt detta i relation till förslag som framförts från folkpartiet och centerpartiet då det gäller u-hjälpen. Dessa båda partier vidhåller sin ståndpunkt att 1-procentsmålet skall vara uppnått senast budgetåret 1972/73, något som alltså ligger mycket nära Uppsalamötets uttalande. Motionärerna anser att överläggningar bör upptas mellan riksdagspartierna om en omprövning av förra årets riksdagsbeslut att målet skall uppnås först 1974/75. Samarbetet mellan staten och de frivilligorganisationer som bedriver biståndsverksamhet bör ordnas så att insatserna kan inordnas i en långsiktig planering. Representanter för myndigheter, missionen, näringslivet och de s.k. u-grupperna samt enskilda forskare och företrädare för de internationella organen m.fl. bör inkallas för att ge sin syn på biståndspolitikens utformning. Den andra frågan som behandlades vid Uppsalamötet var rasdiskrimineringen, och det är det sista ämne som jag här skall beröra. I den frågan sades det att kyrkorna måste utrota all slags rasism ur det kyrkliga livet och kämpa för en lagstiftning som utesluter rasism. Detta kommer att kräva nya grepp i undervisningen och i massmedia, så att man gör upp med alla falska värderingar och klarlägger människovärdets verkliga grund. På grundval av bl.a. en motion som väcktes här i riksdagen för några år sedan av herr Nihlfors, folkpartiet, tillsatte justitieminister Kling en utredning som skulle ta sikte på ett förbud mot rasdiskriminering. Det är en statlig utredning vars arbete jag har deltagit i och som i januari detta år lade fram ett betänkande angående förbud mot rasdiskriminering. Jag anser att regeringen snarast bör lägga fram en proposition med förslag om att vi nu inför en bestämmelse mot rasdiskriminering för att möjliggöra Sveriges ratificering av FN-konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering. Vi säger i vårt förslag att den som sprider uttalande eller meddelande bland allmänheten som medför att en ras eller folkgrupp hotas, förtalas eller smädas kan dömas för hets mot folkgrupp i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter. Den helt nya brottsparagraf som jag har varit med om att föreslå i kommitté arbetet gäller förbud mot rasdiskriminering för näringsidkare i deras verksamhet och deras förhållande till kunder och klienter. Lagen skall också gäl Ja den som anordnar offentlig tillställning eller allmän sammankomst men inte ger tillträde för vissa personer på grund av ras, hudfärg eller visst nationellt ursprung. Vi föreslår där böter eller fängelse i högst ett halvt år. Vi har inte kunnat fastställa utbredningen av rasdiskrimineringen i vårt land, men det kan inte bestridas att sådan diskriminering förekommer. Därför menar jag att det nu är angeläget att införa en sådan bestämmelse för att motverka den eventuella uppkomsten av en mer utbredd rasdiskriminering i framtiden. En sådan kan t.ex. följa med en fortsatt invandring i vårt land. Jag tror också — och det var även utredningens mening — att en bestämmelse som förbjuder rasdiskriminering får antas ha en moralbildande verkan. De näringsidkare det gäller är sådana som yrkesmässigt bedriver verksamhet av ekonomisk art. Det gäller inte bara näringsverksamhet inom handel och industri. Till näringsidkare räknas också hantverkare, lantbrukare, utövare av fria yrken, konstnärer, författare, fotografer, arkitekter, advokater, läkare och flera andra yrkesgrup per. Annonsoch reklambyråer, mäklare och speditörer är t.ex. näringsidkare. Verksamheten behöver inte heller vara stadigvarande. Det kan gälla en verksamhet som bedrivs på deltid eller som extraarbete på fritid. Offentlig tillställning är inte bara biooch teaterföreställning utan också konsert, tävlingsidrott, danstillställning, cirkus, tivoli o. s. v. Vi behöver en lagstiftning som utesluter rasism, och detta gäller också i undervisningen och i våra massmedia, radio, TV och press, så att vi därigenom inte sprider en falsk människovärdering.